Herr talman! Jag sade att jag som finansutskottets ordförande skulle hälsa med tillfredsställelse om vi kunde föra en bred diskussion i utskottet med syfte att nå fram till samlande lösningar i sak om den ekonomiska politiken. Det är klart att det är rätt svårt att få till stånd sådana diskussioner, om den socialdemokratiska oppositionen bara säger nej till allt som kommer från regeringen, även till åtgärder som socialdemokratin själv tidigare har ivrat för. Jag tycker att även i oppositionsställning borde socialdemokratin presentera ekonomisk-politiska alternativ av någon bärkraft och inte bara presentera historieskrivningar med en uppvärdering av den tidigare regeringens ekonomiska politik. Jag tror nämligen att det finns en grund för en konstruktiv debatt, kanske en grund för samlande lösningar, därför att vi från alla håll ser nackdelarna med ett stort underskott i affärerna med utlandet och nackdelarna med en stor upplåning utomlands. Jag tillåter mig alltså att upprepa förhoppningen om en bred uppslutning bakom en politik som i längden återställer den ekonomiska balansen.

Herr talman! Låt mig ta upp några få saker i herr Palmes inlägg. När det gäller själva behandlingsgången kommer jag att verka för att i den mån ett förslag berörs av två propositioner dessa läggs samtidigt och att i den mån ett förslag omfattas av bara en proposition självfallet all redovisning sker där. Olof Palme borde kanske vara litet mer försiktig, därför att det finns i den här kammaren några partier som i många år varit vana vid att i olika sammanhang få ett ofullständigt material. Jag vill också påminna om att socialdemokraterna för några år sedan t.o.m. ville att regeringen ensam skulle få rätt att höja momsen — att det icke skulle ske genom beslut i denna kammare. När det gäller vallöftena är jag inte så oroad för den debatten. Vi gick in i 1976 års valrörelse med en ganska realistisk bild av hur Sverige såg ut och av våra möjligheter att förverkliga olika reformer under 1976-1979. Vår regeringsförklaring byggde också på den grunden. Vi har dag för dag mött de här påståendena att vi inte har följt regeringsförklaringen, att vi har struntat i den, att vi har övergett den och allt vad det har hetat. Jag har sett efter vad som verkligen har hänt. Det har nu gått ett drygt halvår av regeringens arbete och vi kan konstatera att på väldigt många punkter har förslag som vi gick till val på och förslag som fanns i regeringsförklaringen redan genomförts. Andra är under arbete. Låt oss se när den här treårsperioden är slut. Det är möjligt att det då finns en eller annan punkt som vi inte har klarat av. Den debatten får vi ta då, men nu — efter ett halvår — kan vi konstatera att på många punkter har vi redan förverkligat vad vi lovade i regeringsförklaringen. Jag skall ge herr Palme en liten skrift som innehåller en jämförelse mellan de 27 punkter som ingick i folkpartiets valmanifest, regeringsförklaringen i oktober och vad som hänt från oktober fram till början av maj. Det är en mycket intressant läsning och om herr Palme verkligen läser den skriften blir det tillfälle till många förändringar i kommande tal. På en punkt har vi inte lyckats, och det är när det gäller kampen mot inflationen. Vi har inte lyckats på det sätt som vi skulle önska. Eller låt mig säga: Vi har nått samma dåliga resultat som socialdemokraterna gjort eller möjligen har vi lyckats en aning bättre. Om vi jämför en ettårsperiod från våren 1975 fram till våren 1976 med en ettårsperiod från våren 1976 fram till våren 1977 har vi lyckats litet bättre, men ser vi på vad som hänt de fyra första månaderna 1976 och de fyra första månaderna 1977 finner vi att vi har nått samma dåliga resultat som socialdemokratin gjorde. Det är inte tillfredsställande. Det är vi inte nöjda med. Så ett par saker som gäller finansplan och budget. Här har sagts i en rad inlägg att det handlar om en väldig lössläppthet och liknande uttryck. Men sanningen är att socialdemokratin i allt väsentligt godkänner regeringens utgiftsprogram. På några punkter vill man ha litet mindre, men på rätt många punkter vill man ha litet mer. Är det så att regeringens budgetförslag präglas av lössläppthet — då präglas också socialdemokratins politik av samma eller t.o.m. litet större lössläppthet, därför att ni har lagt på ytterligare ett antal utgiftsförslag! Sedan har vi delade meningar om inkomstsidan, men när det gäller utgiftsprogrammet — som den här etiketten är satt på — har vi i allt väsentligt samma mening, och jag tycker inte att det är riktigt att säga att det är präglat av någon lössläppthet. Det är präglat av en hård granskning av utgiftsönskemål, där många i och för sig välmotiverade saker har fått vänta, och det är präglat av den betydande utgiftsautomatik som är inbyggd i vår samhällsekonomi. Socialdemokraternas budgetförslag skulle vara starkare! — Ja, under två förutsättningar. Den ena förutsättningen är att man räknar med att socialdemokraterna inte kommer att göra någon skatteomläggning 1978. På den punkten har vi inte fått något klart besked. Där vill man vänta. Vi har sagt att vi är klara över att en skatteomläggning för 1978 måste ske för att vi skall kunna klara samhällsekonomi och avtalsförhandlingar under det året. Socialdemokraterna har inte gett något besked. Men de har hittills inte räknat med några kostnader för en skatteomläggning. Jag noterar det. En annan omständighet är att man tillmäter arbetsgivaravgifterna en tyngd som inte är korrekt. Om ni beaktade arbetsgivaravgifternas effekt på statens och kommunernas skatteinkomster så skulle ni behöva föreslå en höjning av arbetsgivaravgiften på 5-6 96 för att få samma effekt som vi får genom en mervärdeskattehöjning på 2,1 96. Jag vill också ta upp några av de inlägg som berört frågan om effekterna av olika skattejusteringar under det gångna halvåret. Här har talats om att det har genomförts en rad lättnader för de allra högsta inkomsttagarna, och man har fått en bild av att det sker enorma omflyttningar av inkomster och förmögenheter här i landet genom regeringens nya skattepolitik. Om de beskrivningarna vore korrekta tycker jag också att det vore en orimlig skattepolitik. Men så är inte fallet. Vad som hände med statsskatterna för 1977 var följande: Upp till en inkomstnivå på 45 000 kr. var vi överens — där hade riksdagen att ta ställning till samma förslag från båda hållen. Vi vet att de flesta heltidsarbetande löntagarna i dag finns i löneskiktet 45 000-65 000 kr. om året. Där föreslog vi en del förändringar. Vi använder inte etiketter som höginkomsttagare på den gruppen — i det inkomstskiktet ligger de flesta av industrins arbetare och tjänstemän. Så återstår då de människor med högre inkomster som regeringen genom en ny skattepolitik ger så mycket lättnader! Låt oss först konstatera att det här handlar om en grupp människor som betalar mellan 25 000 och 100 000 kr. om året i skatt — i skatt! För dem betydde förändringarna i den statliga skatteskalan mellan 50 och 400 kr. om året. Dessa förbättringar försvann genom de samtidiga kommunalskattehöjningarna. Regeringen föreslog f.ö. en sådan förändring i förhållande till socialdemokratins skatteförslag att vi för de allra högsta inkomsttagarna skärpte skatten mer än vad socialdemokratin hade tänkt sig. Glöm inte den omständigheten i den fortsatta förkunnelsen! Effekten för hela den grupp av människor som har årsinkomster över 80 000 kr. var sammanlagt 110 milj.kr. av 166 miljarder kr. i skatteinkomster. Jag tycker det ger perspektiv åt den här förkunnelsen.

Herr talman! Till herr Molin vill jag säga att han är litet inkonsekvent. Först talar han långt och länge om att så många beslut fattats i enighet och sedan beskyller han oss för att säga nej. Sanningen är den att vi har sagt nej till vissa orättvisa ting som momshöjningen i dagens läge. Det är ni som har sagt nej till alla våra förslag till åtstramningar och förbättringar av budgeten. Nejsägeriet och det bristande ansvaret har helt legat på den borgerliga sidan. Beträffande handläggningen vill jag till herr Mundebo säga att vi aldrig handlagt någon fråga på det sättet att vi för att vinna tio dagar har omöjliggjort en rimlig riksdagsbehandling. Och vi har heller aldrig sedan använt detta riksdagsbehandlingstrick för att anklaga oppositionen för att inte komma med alternativ och för bristande samförstånd. Men det fanns ett spån av insikt härom i herr Mundebos inlägg — jag hoppas att också de som satt vid sina högtalare hörde det — och det får jag väl notera med tillfredsställelse. Sedan vill jag framhålla att de stora skattesänkningarna i kronor räknat naturligtvis kommer dem till del som tjänar över 65 000 kr. Det är ett faktum som jag inte nu hinner gå närmare in på. Men lägg till detta skattelättnader i samband med beskattningen av familjeföretagen och fåmansbolagen, vedbränslet, traktorerna osv. och det höjda taket för arbetsgivaravgifterna i glesbygden! Om man räknar ihop alla dessa ting så förlorar statskassan väldigt många miljoner, men för de människor som berörs betyder det bra många tusenlappar efter skatt i förbättrad standard. Jag vill inte bestrida att de här grupperna av högre inkomsttagare och företagare, framför allt de större bönderna, behöver detta. Det kanske inte är så orimligt att sådana människor får ytterligare ett par tusenlappar. Men man kan inte samtidigt med att man på det sättet sprider förmåner till grupper som står en nära gå ut till de stora, breda grupperna av löntagare och säga: Er kan vi icke lova några tusenlappar till extra köpkraft. Av er kan vi icke annat än kräva att ni sänker er köpkraft och er levnadsstandard. Gå ut till pressade barnfamiljer och låglönegrupper, så skall ni snart finna att sådant här strider mot deras rättfärdighetskänsla. De tycker sig orättvist behandlade. Och de kommer att fortsätta att tycka att de är orättvist behandlade hur mycket än herr Mundebo försäkrar att det var viktigt att ge de här höglönegrupperna 500 kronor här och 1000 kronor där — sådana förmåner kommer ju aldrig låginkomsttagare, pensionärer och barnfamiljer till del. Det är mot ett sådant system som också jag har reagerat så starkt. Jag har här uttryckt mig i milda ordalag. Men jag vill kraftigt understryka att det finns hos människorna en stark önskan att vinna tryggheten åter. Människorna upplever regeringens politik som ett hot mot tryggheten. De känner hotet både av stora prisstegringar och av en ökad arbetslöshet. Vad gäller prisstegringarna är det väsentligt att framhålla att vi i vårt förslag höjer prisstegringarna till en nivå som ligger under genomsnittet för utlandet, medan ni ligger över det genomsnittet. Människorna tycker att de kan anklaga den borgerliga regeringen för att ha misslyckats med den ekonomiska politiken utifrån de förutsättningar den hade och när den ändå har verkat i åtta månader och eftersom det blir en så stor inflation, så stora skattehöjningar och därmed ökad risk för social oro och splittring. Regeringen har inte heller kunnat utforma ett trovärdigt och riktigt samhällsprogram för den ekonomiska politiken. Regeringen förefaller onekligen litet hjälplös när man i ett sådant läge skyller på oss och säger att vi inte är tillräckligt samarbetsvilliga. Jag vill säga till regeringen: Slopa indexregleringen! Om ni inte redan hade förlorat så mycket tid skulle ni nu i stället ha kunnat börja diskutera med löntagarna om hur en skattereform bör se ut. De skattereformer som genomfördes av oss på den tiden då herr Mundebo inte var — ursäkta uttrycket — så miljöförstörd var ju t.ex. mycket bättre än ett system med indexregleringar. Jag vill också säga: Försök att föra en förnuftig energipolitik! Ni vållar landet stor skada med den ni för nu. Säg nej till momsen i dag och låt oss tillsammans diskutera fram ett förnuftigare skattesystem! Trots det väldiga missnöje jag möter ute i landet så snart den borgerliga politiken kommer på tal har jag ändå försökt räcka ut handen och komma med förslag. Men ni avvisar dem — den här gången liksom alla andra gånger.
Herr talman! Jag anklagar inte den socialdemokratiska oppositionen för att den inte redovisar alternativ. Men jag beklagar att den inte gör det, så att vi realistiskt kunde resonera om vilket alternativ som är bäst. Skall vi nå balans i ekonomin genom höjda arbetsgivaravgifter eller genom en höjd mervärdeskatt? Vi har resonerat om detta i flera inlägg i dag. Jag tror inte att vi just nu kommer längre. Det råder delade meningar på denna punkt. Vi från regeringen tycker att den sammanlagda höjningen av arbetsgivaravgiften redan är betydande. Vi tycker att det i dag är bättre att höja mervärdeskatten för att uppnå den balans i samhällsekonomin som vi behöver uppnå. Några ord till om skattepolitiken. Det har inte handlat om att ge vissa grupper betydande skatteförmåner — några tusenlappar som herr Palme sade i sitt inlägg — utan om att göra sådana skatteomläggningar att inflationen inte ytterligare höjer skatten. Det skall bli möjligt att genomföra avtalsförhandlingar. Det har gällt att rätta till vissa orättvisor så att inte män och kvinnor behandlas på olika sätt när det gäller fåmansföretagens beskattning. Vi vill ha bort de orättvisa regler som finns i lagen om faktisk sambeskattning och fåmansföretagens beskattning. Det gäller alltså att rätta till fel och brister i skattesystemet. Vad som hände beträffande egenavgifterna var att det s.k. grundavdraget flyttades upp en bit. För mängden av hantverkare, småbönder, konstnärer och författare betyder det sammanlagt 480 kr., vilket belopp för de flesta sedan försvann genom samtidiga höjningar av olika arbetsgivaravgifter. Det skulle vara till fördel för vår skattedebatt, om vi kunde utgå från mer sakliga beskrivningar av vad som har hänt och vad som är innebörden i förslagen. Jag förstår att människor blir oroade efter att ha lyssnat på Olof Palmes beskrivningar. Skulle de någorlunda stämma, vore det en oroande bild av skattepolitiken. Men sådan är inte verkligheten. Ett inflationsskyddat skattesystem betyder inte att man skulle kunna sänka skatten med några tusenlappar hit eller dit, utan vad det handlar om är att se till att inflationen inte automatiskt höjer skatten. Det vore till fördel för vår debatt och för hela vår demokrati, om vi kunde föra diskussionen från den utgångspunkt som vi har varit vana vid: att korrekt beskriva verkligheten och korrekt redovisa innebörden av olika förslag. Låt oss sedan mötas till hårda sakliga debatter med utgångspunkt i sådana korrekta beskrivningar. Det vore till fördel för människorna i detta land. Vi kommer inte att föra en skattepolitik som riktar sig mot vissa grupper eller ger speciella fördelar till andra grupper. En sådan skattepolitik kommer vi inte att stå för. Vi kommer att föra en skattepolitik, som är till fördel för hela folket.

Herr talman! Jag har bara tre minuter. Gör då en korrekt beskrivning, herr Mundebo! 480 kr. var höjningen av taket för egenavgiften värd. Löntagarna fick icke någon som helst motsvarighet till de 480 kronorna. Lägg på fåmansbolagen! Lägg på den s.k. familjebeskattningen! Lägg på den där skivan med inkomstskatten för de högsta inkomsttagarna! Lägg på att traktorer undantogs! Lägg på vedbranden! Lägg på ökade subventioner och sänkningen av arbetsgivaravgiften i vissa delar av landet! Om var och en av de sakerna kan herr Mundebo säga att det var väl inte så farligt. Nej, inte i och för sig, men det finns en systematik i detta: tillsammans blir det ganska stora belopp för statskassan och tillsammans blir det ganska många tusenlappar för en del av dem som berörs. Och inga av dessa åtgärder gynnar på något sätt den stora gruppen av vanliga löntagare. Då reagerar de, därför att de upplever det som orättfärdigt. Det kommer ni inte ifrån. Ni gav småföretagarna sådana löften att de är väldigt misslynta i alla fall. De trodde att nu skulle den stora utdelningen av manna komma, men den kom inte. De har alla skäl att vara missnöjda med den allmänna politik som ni har tvingats in i. Jag ser med någon mildhet på herr Mundebo. Han har sänts ut av regeringen att ensam försvara den största skattehöjning som genomförts här i landet, och han gör det på ett budgettekniskt sätt. Men jag kan inte underlåta att uttrycka min — och jag förmodar oerhört många människors — stora förvåning över att landets statsminister inte är i riksdagen i dag för att tala om för svenska folket varför det skall drabbas av denna väldiga skattehöjning. Han håller sig undan. Jag uttrycker min stora förvåning också över att inflationsminister Bohman inte är här och talar om för husmödrarna, för barnfamiljerna och för löntagarna varför det kommer att bli så väldiga prishöjningar. Slutligen vill jag uttrycka mitt beklagande över att ni inte fattar den hand vi bjuder er. Vi lägger upp ett ansvarsfullt alternativ och säger: All right, trots alla de problem som ni har skapat under er i och för sig korta regeringstid, avstå från indexregleringen, kör med en rimlig energipolitik, avstå i dag från momshöjningen! Det finns tid att resonera, och vi skall gärna göra det på samförståndets villkor. Men de flesta av dem som vi måste diskutera med är inte här, och de som är här vill just inte diskutera.
Herr talman! Olof Palme har bestämt litet problem med minnet just nu. Det har genomförts större skattehöjningar vid åtskilliga tillfällen i det här landet. Under Olof Palmes egen statsministertid har mervärdeskatten höjts ett par gånger, ena gången väsentligt mera än vad som är aktuellt i dag. Det har också skett skattehöjningar av annan natur som varit väl så omfattande som den nu aktuella. Det är riktigt att löntagarna inte fick del av det grundavdrag som ryms i egenavgiften för hantverkare, konstnärer, författare och andra —- av det mycket enkla skälet att löntagarna inte betalar någon sådan avgift. Då kan man inte göra något grundavdrag. Sedan vill jag än en gång påminna om innebörden av den skatteomläggning som gjordes för 1977. Det var faktiskt så att den skiva av skatt som drabbade de högre inkomsttagarna var litet större i det skatteförslag som den här regeringen lade fram för riksdagen än i det som socialdemokraterna lade. Jag säger inte detta för att jag tycker det var speciellt klokt, utan bara som ett noterande av faktum. Sedan är både jag och hela regeringen beredda att resonera om olika alternativ för att nå det mål som jag tror är gemensamt för oss alla, nämligen att så snart som möjligt nå balans i vår samhällsekonomi. Det är ett centralt och betydelsefullt mål. Det behövs samverkan mellan alla goda krafter, mellan partier och organisationer för att nå det målet.

Herr talman! Ett par svar till herr Palme. Gösta Bohman, som herr Palme tydligen helst ville debattera med, är utomlands. Finansdebatten skall vi ha om två veckor. Varför herr Palme ville ha en generalrepetition i dag förstår inte jag. Jag tänker inte heller stå här och klaga över att herr Palme, såvitt jag kan se, inte är här nu när jag vill tala med honom. Jag får väl också tillägga till herr Palme, som inte är här, att stämningen i vårt land inte präglas av misstro och missnöje. Om herr Palme uppfattar det så, är det för att han möter det. Men stämningen är avvaktande, präglad av insikt att vi har allvarliga ekonomiska problem och förhoppningar att den nya regeringen skall klara av dem. Vad oppositionen och dess ledare har sagt i den här debatten och i underlaget till debatten i dag är i långa stycken ganska märkligt, ungefär så här: Regeringen har på ett häpnadsväckande sätt misskött den ekonomiska politiken. Den har i snart ett halvår bedrivit en lättsinnig finanspolitik. Det är förklaringen till inflationen, underskottet i utrikes handeln och vår betydande internationella upplåning. Om man i stället hade följt socialdemokraternas förslag, hade man undvikit att hamna i denna för vårt land så allvarliga situation. Då hade vi kunnat dämpa inflationen och undvika den stora nationella upplåningen. Självfallet skulle inte heller en devalvering ha behövts. En momshöjning behöver vi inte heller, och den kan vi därför avvisa. Vad är nu detta?

Den reviderade finansplan vi skall diskutera om 14 dagar är samma finansplan för samma tidsperiod, som alltså också den börjar om sex veckor. Hur kan då regeringens politik ha lett till alla de olyckor som oppositionen vill hävda? Och hur skulle oppositionens politik ha kunnat leda till en problemfri tillvaro? På vilket sätt blir regeringens ekonomiska politik mer lättsinnig än oppositionens, när regeringens åtstramning snarare blir större med de förslag som vi diskuterar i dag och de som ingår i den reviderade budgeten? Det finns, såvitt jag kan förstå, bara ett svar på den frågan, och det är att oppositionen syftar på de åtaganden som regeringen har gjort under det gångna halvåret för att rädda sysselsättningen. Det måste vara detta oppositionen menar. Till en del, men bara till en del, har dessa åtaganden haft finanspolitiska effekter under de gångna månaderna. Det gäller utbildningsbidrag och annat, det gäller mängder av åtaganden för att klara krisdrabbade branscher och krisdrabbade områden i vårt land. Det är ju den enda skillnaden. När det tydligen är så oppositionen måste mena, varför säger den inte det då? Och vilka förslag från oppositionens sida är det nu som skulle ha gjort en sådan skillnad under det halvår som gått? Vilka förslag? Kan vi, herr Palme eller herr Feldt, få en redovisning för det? Det förslag som oppositionen lade fram i januari och som herr Feldt återkom till i dag avser ju den tidsperiod som börjar om sex veckor. Det förslaget, för nästa budgetår alltså, handlar om ett halvdussin höjningar av arbetsgivaravgiften — sysselsättningsavgifter kanske är en riktigare benämning i det ekonomiska läge som den regering vi i dag har fick överta i höstas — på ca 3,5 miljarder. Det är fråga om höjning av socialförsäkringsavgiften till folkpensioneringen med 2 96 och höjning av arbetsgivaravgiften i det inre stödområdet, för att nämna några av de tyngsta posterna, höjning av bensinskatten med 5 öre, höjning av energiskatten till att även gälla industriell anläggning för att ytterligare höja produktionskostnaderna, höjning av den särskilda kilometerskatten med 15 96, höjning av telefon markeringsavgiften med 3 öre. Precis vad som behövde föras fram för att stärka näringslivets sviktande konkurrenskraft, kunde man säga med litet ironi. Utvecklingen sedan förslagen presenterades har inte gjort dem klokare. Nej, herr talman, låt oss slå fast: Vi talar om samma tidsperiod, dvs. nästa budgetår. Den skillnad som finns mellan regeringens och oppositionens politik är att oppositionen var, redan i januari, beredd att föreslå fr.o.m. nästa budgetår den politik som jag har beskrivit här och som genom att kraftigt höja produktionskostnaderna skulle ha blivit ett hot mot sysselsättningen. Den nya regeringen ville däremot i höstas, av hänsyn till sysselsättningen och riskerna för allvarliga problem i många branscher, avvakta med sitt slutliga ställningstagande till hur och när åtstramningen skulle sättas in. Det är ju faktiskt av sådana skäl vi har systemet med en revidering av budgeten i maj. När utsikterna blivit klarare, när läget stabiliserats, när oroshärdarna för sysselsättningen i olika delar av vårt land kommit under bättre kontroll var också rätta tidpunkten kommen att annonsera hur denna åtstramning skulle se ut. Utvecklingen har givit regeringen rätt. Arbetsmarknadens svaghet blev påtaglig efter årsskiftet, med snabbt stigande antal varsel, och det har krävts krafttag inom många olika branscher för att komma till rätta med problemen. I början av april ansåg regeringen det möjligt att precisera den åtstramning som vi alla vetat måste komma: den momshöjning vi diskuterar i dag, växelkursförändring, prisstopp och en del övriga åtgärder. Men varför, herr talman, ägnar sig då oppositionen åt denna låtsaslek, åt att försöka få oss att tro att den framlagt förslag som skulle ha haft någon inverkan under den period som vi har bakom oss? Det har den ju inte. Det enda svar jag kan finna är att socialdemokraterna till varje pris vill uppehålla myten om det dukade bordet, som deras efterträdare i kanslihuset fick slå sig ned vid. I vintras lät det ungefär så här: Den internationella utvecklingen är sedan länge strålande. Att våra kostnader under senare år har stigit mer än dubbelt så mycket som konkurrenternas är en statistisk synvilla. Vi har väl hävdat våra ställningar på de utländska marknaderna, och vi klarar importkonkurrensen. Företagen har höga vinster, fast de inte vet om det. De har fullt med investeringsplaner, fast de tydligen inte känner till det heller och tål utmärkt väl nya avgifter på sysselsättning och produktion. Det var då det, i vintras. Nu däremot beskriver oppositionen läget som allvarligt och framhåller att vi har problem med inflationen, utrikeshandeln, balansen med omvärlden och utländsk upplåning. Och alltihop är den nya regeringens fel. Men det är ingen som tror på det. Det är för enkelt. Alla vet att den nya regeringen tillträdde i ett allvarligt ekonomiskt läge. Underskottet i våra affärer med omvärlden var mycket stort och kunde befaras öka, kostnadsläget kunde komma att allvarligt försämras, inflationen var sedan länge hög och industriinvesteringarna var otillfredsställande. Alla vet, som sagt, att det var så här. När en företagsledning som fått avgå omedelbart börjar skylla på efterträdarna, som har fått uppgiften att reda ut affärerna, gör det bara ett tråkigt intryck, och det gäller också dagens opposition. Regeringen saknar moralisk auktoritet, det var ett av herr Palmes viktigaste tema i dag. Moral — ja, det är ju så, att herr Palme i varje debatt försöker ifrågasätta sina meningsmotståndares moral, men låt oss nöja oss med ”auktoritet”. I den ekonomiska debatten är det nog alldeles klart att det är oppositionens auktoritet som gått förlorad.

Herr talman! Moderata samlingspartiets ordförande herr Bohman håller sig undan från denna debatt, men han har i herr af Ugglas en ersättare helt i sin egen smak. Herr af Ugglas ägnar mycket litet tid åt att diskutera den egna politiken men angriper så mycket hårdare meningsmotståndarna, Herr af Ugglas driver en tes som också förekommer i andra sammanhang, nämligen att allt vad den borgerliga regeringen gör egentligen bara är ett fullföljande av den socialdemokratiska regeringens budget. Nu tillät sig herr af Ugglas en oförsiktighet genom att påstå att det var Gunnar Strängs sista budget som den borgerliga regeringen förvaltar. Jag vill råda herr af Ugglas att vara försiktig med sådana kategoriska påståenden som att Gunnar Sträng har framlagt sin sista budget. Verkligheten kan korrigera herr af Ugglas mycket fortare än han anar. Men vad har egentligen den borgerliga regeringen gjort med Gunnar Strängs budget? Ni började med att riva upp hela den skatteuppgörelse som den ekonomiska politiken 1977 i stort skulle bygga på. Man tappade inte bara 4 miljarder i skatteinkomster, som man nu skall ta igen genom momshöjningen, utan man fördelade också skattesänkningarna på ett sådant sätt att förtroendet till regeringen från de stora löntagarorganisationernas sida upphörde när det gällde skattepolitiken. Det lider ni av — och försök inte för ett ögonblick påstå att detta är den politik ni ärvde! Det är den politik ni misshandlat, och det har skapat en stor del av de problem vi nu har. Budgetpropositionen innefattade ju även en lång rad beslut som har påverkat situationen denna vår.

Resten av herr af Ugglas anförande tycker jag var ett litet misslyckat försök till politisk parodi. Han beskriver det alternativ som vi sedan november vid upprepade tillfällen har redovisat och som har diskuterats —- ibland t.o.m. på ett mera seriöst sätt — av regeringspartierna. Jag vill med anledning av hans angrepp på arbetsgivaravgiften säga: Kom ihåg att den ingick i en överenskommelse med LO och TCO och att dessa organisationer hade förklarat sig beredda att ta hänsyn till de kostnader som skulle uppstå för arbetsgivarna, under förutsättning att den skatteomläggning som vi var överens om genomfördes. Det är den politiken ni har slagit i spillror, och det får ni lida för nu.

Herr talman! Herr Feldt har rätt på en punkt, nämligen att när den borgerliga regeringen ändrade det provisorium som dess företrädare hade dragit upp riktlinjerna för gjorde den också en ändring som påverkade herr Strängs budget. Jag vill gärna framföra en ursäkt till herr Sträng för det språkliga misstaget när jag som så många gör använde ordet ”sista” då jag kunde ha menat ”senaste”. Liksom alla andra är jag övertygad om att herr Strängs spänst och vigör kommer att räcka mycket länge. Jag tror ändå att jag i efterhand inte behöver äta upp ohövligheten — att det var den sista. En ändring var det alltså, men dels innebar den att marginalskattesänkningen kom att omfatta också de breda löntagargrupperna, dels var kostnaden inte alls den som socialdemokraterna i sitt budgetförslag i januari angav. Däri har vi en av de åsiktsskillnader som förekommit här i debatten. Den nya regeringen ville ta ut 1 1/2 96 mindre i arbetsgivaravgifter trots att den förbättrade förmånerna en del. Den verkliga nettoeffekten av detta på budgeten rör sig omkring 1 miljard. Den åtstramning som det socialdemokratiska förslaget skulle ha inneburit för nästa budgetår, den period vi alltså har framför oss, ligger i storleksordningen 2 miljarder. Såvitt jag kan förstå — det beror litet på hur de sysselsättningspolitiska åtgärder som den nya regeringen vidtagit kommer att slå — har den budget som vi kommer att få efter den revidering som nu vidtas en högre grad av åtstramning.
Herr talman! Det är en sak i de här diskussionerna om arbetsgivaravgiften — det som herr af Ugglas nu kallar för sysselsättningsskatt — som förbryllar mig en aning. Det kanske borde redas ut här när vi har några minuter på oss. Vi vet att moderata samlingspartiet under valrörelsen drev som ett av sina främsta löften att arbetsgivaravgiften icke skulle få höjas. Tvärtom, man lovade sänkningar. Men nu är sanningen den att den 1 januari 1977 höjde den borgerliga regeringen denna avgift med 1,5 26, och det kommer att tas ett beslut i vår som innebär att arbetsgivaravgiften eller dess motsvarighet höjs med ytterligare 2 26 den 1 januari 1978. Det som egentligen skiljer oss åt, herr af Ugglas, när det gäller höjningar av dessa avgifter, är att vi ville lägga på ytterligare 1,5 96. Men dessa 1,5 96 har nu i den moderata förkunnelsen, och antagligen i den borgerliga förkunnelsen över huvud taget, blivit det som kommer att stjälpa den svenska företagsamheten. Härur kommer inflation, exportnedgångar och konkurser att strömma. Vad är det som gör att skillnaden mellan 3 926 och 4,5 926 helt plötsligt har blivit så avgörande? Jag vill också fråga: Hur står herr af Ugglas ut med att så envetet och oförtrutet stödja en politik som lassar den ena — låt oss använda herr af Ugglas eget uttryck — sysselsättningsskatten efter den andra på det svenska näringslivet? Vad ligger det för konsekvens och mening i detta? Herr af Ugglas och herr Bohman skäller riktigt vildsint här i kammaren — men sedan sätter de sig och röstar gladeligen för höjningar, och herr Bohman föreslår dem. Kan vi inte få höra litet mera dämpade och nyanserade tongångar när det gäller just denna form av beskattning? Den har sina fördelar och nackdelar, som alla andra skatter. Jag vill bara påstå att arbetsgivaravgiften är rättvisare gentemot det stora flertalet arbetande människor i vårt land. Men jag tror det är en sak som inte bekymrar herr af Ugglas om beskattningen är rättvis i det avseendet eller inte.
Herr talman! Beträffande just denna delfråga, som herr Feldt vill återkomma till, är det på det sättet att ingen företrädare för något av de tre regeringspartierna i dag har lovat att det skulle vara möjligt att sänka någon skatt under 1977. Det tar tid att städa upp. Vi får vara nöjda med att vi kunnat bromsa utvecklingen av sysselsättningsavgifterna och andra skatter så gott vi har kunnat. I det läge vi befinner oss i nu är arbetsgivaravgiften en dålig beskattningsform. Men det tar tid att göra den omställning som behövs för att vi skall kunna få ett bättre skattesystem och effektivare metoder att ta in de medel som det allmänna behöver. Jag konstaterar till slut, herr talman, att jag utan hopp om svar får fråga efter vad det är som oppositionen skulle ha gjort; vad det är för förslag under de sju åtta månader vi har bakom oss som gör det möjligt att föra den argumentering varpå hela dagens debatt för oppositionens del har byggt.

Herr talman! Vänsterpartiet kommunisterna skiljer sig från de övriga politiska partierna i bedömningen av den här frågan. Både den borgerliga regeringen och socialdemokratin anser det ofrånkomligt att lönarbetarklassens reallöner och levnadsstandard skall sänkas. De skiljer sig åt beträffande de metoder som bör komma till användning. Om målsättningen är de överens. Vpk hävdar gentemot de övriga partierna att lönarbetarnas reallöner måste försvaras och höjas. Det finns ingen som helst anledning för de arbetande folkgrupperna att sänka sin standard, detta så mycket mindre som de tärande grupperna inte alls gör några uppoffringar. När vi i vår motion om avslag på momshöjningen främst motiverar det med de skadliga fördelningspolitiska verkningarna berörs denna åsikt inte alls av budgetministerns — och sedan finansoch skatteutskottens — påstående att en höjning av arbetsgivaravgiften skulle ha ännu sämre fördelningspolitiska effekter. Vi har för vår del inte föreslagit någon höjning av arbetsgivaravgiften som alternativ till momshöjningen. Den polemiken slår alltså in öppna dörrar. Budgetministerns påstående torde f.ö. vara felaktigt också innehållsmässigt. Vi har många gånger påpekat att mervärdeskatten hårdast drabbar låginkomsttagarna, barnfamiljerna och pensionärerna. Mervärdeskatten tillhör vad man kallar de regressiva skatteformerna, som vänder sin tunga del neråt i inkomstklasserna. Det har vi många gånger framfört här i riksdagen, också i polemik mot den tidigare socialdemokratiska regeringens skatteförslag. Den höjning av mervärdeskatten som regeringen nu vill genomdriva — och som den kommer att få igenom med hjälp av sitt transportkompani i riksdagen — drabbar låginkomsttagarna mycket hårdare än dem som har höga inkomster. Eftersom herr Mundebo tagit upp en diskussion om de fördelningspolitiska verkningarna i kompletteringspropositionen som han lagt fram utmanar jag honom här på följande fråga: Jag hävdar att höjningen av mervärdeskatten hårdast drabbar de lägre inkomsttagarna. Regeringen hävdar motsatsen. Jag säger att detta är att förfalska verkligheten. Kan budgetminister Mundebo bestrida detta? Devalveringen av kronan och höjningen av mervärdeskatten är ett direkt stöd från regeringens sida till arbetsköparna, till Svenska arbetsgivareföreningen. Regeringen hjälper arbetsköparna i deras strävan att sänka reallönerna för arbetare och tjänstemän. Regeringen blandar sig i avtalsrörelsen på det grövsta sätt. Och den gör det på kapitalets sida och mot lönarbetarna; det står i dag klart för allt flera. Herr Mundebo har här i debatten sagt att regeringen inte för fram några klasskampsparoller. Nej, men ni driver klasspolitik riktad mot lönarbetarklassen! Devalveringen av kronan och höjningen av mervärdeskatten motiveras med att man måste begränsa den inhemska konsumtionen och hjälpa exportindustrin. Till de 15 miljarder kronor som skattebetalarna tvingas ge kapitalisterna i år kommer ytterligare många miljarder genom devalveringen och momshöjningen. Vad regeringen gör är att den omfördelar inkomster och förmögenheter i samhället. Den ger mer åt dem som redan har mycket och tar från dem som har litet. Denna politik måste angripas ur två synpunkter. Dels leder den till ökad arbetslöshet och ökad inflation — den leder inte heller till någon balans —, dels gör den fördelningen i klassamhället ännu mera orättfärdig än förut. Regeringens s.k. åtstramningspaket kommer i ett läge där ekonomin redan är mer än åtstramad. Den ekonomiska krisen är kvar. Det finns ingen kraftigt uppåtriktad tendens i det svenska näringslivet. Den faktiska arbetslösheten, dvs. antalet människor som ställts utanför den ordinarie produktionsprocessen, är mycket stor. Inflationen och prisstegringen fortsätter med oförminskad — ja, snarast ökad takt. Den grundläggande orsaken till dessa krisföreteelser är det kapitalistiska produktionssystemet. Det följer i sin utveckling bestämda lagbundenheter. Kapitalismen kan bara utvecklas genom motsättningar och ekonomiska kriser, genom svängningar från högkonjunktur till lågkonjunktur och kris. Detta är kapitalismens natur. De ekonomiska kriserna, arbetslösheten och inflationen härrör alltså ur själva det kapitalistiska produktionssystemet. Det går inte att för alltid slippa undan arbetslöshet och inflation förrän man gjort slut på kapitalismen och i stället infört en socialistisk planekonomi. De övriga politiska partierna har andra uppfattningar om detta. Den nuvarande regeringen anser — det har vi hört i dag i debatten — att de ekonomiska svårigheterna främst beror på den förra regeringens ekonomiska politik. Den förra regeringen anser — det har vi också hört här i debatten — tvärtom att de ekonomiska svårigheterna främst beror på den nuvarande regeringens ekonomiska politik. Bägge förklaringarna är naturligtvis precis lika grunda. Visst har både den socialdemokratiska regeringen och i ännu högre grad den borgerliga regeringen fört en dålig ekonomisk politik. Ingen av dem har velat bekämpa de krafter som främst orsakar den ekonomiska krisen. Ingen av dem tycks heller i dag vilja göra detta. Men att påstå att Gunnar Sträng eller paret Bohman-Mundebo har hela makten över frågan om det skall vara kris eller högkonjunktur, om det skall vara arbetslöshet eller arbete åt alla, det är ändå att något överskatta dessa kraftnaturer. Så länge man inte vill attackera kapitalismen utspelas den ekonomiska politiken inom rätt snäva ramar. Det jag nu sagt får inte tolkas så, att det inte skulle finnas olika alternativ, olika möjligheter, för den ekonomiska politiken även i nuvarande läge. Regeringens åtgärder att devalvera kronan och höja mervärdeskatten är ett av de sämsta alternativen. Det måste ofrånkomligen betyda ännu starkare prishöjningar, ännu starkare inflation, eftersom både devalvering och momshöjning i sig är höjning av priserna. Det är inga tekniska, ekonomiska åtgärder bara, utan det innebär att regeringen direkt går in och höjer priserna. Vi har inte lyckats när det gäller kampen mot inflationen, sade herr Mundebo. Nej, sannerligen inte, men ni lyckas nu med att öka inflationen. Den politik ni för i den borgerliga regeringen leder till en begränsning av konsumtionen, vilket också direkt utsagts vara målet för regeringens aktuella ekonomiska politik. Men en begränsning och minskning av konsumtionen betyder inte bara en minskning av importen — vad som införs till landet — utan också, om regeringen uppnår effekt med sina åtgärder, en minskning av konsumtionen av varor som är producerade inom landet. Därmed ökar ju ännu mera företagens avsättningssvårigheter, ökar överproduktionen och ökar arbetslösheten. Det är inte sannolikt att denna tendens till minskning av sysselsättningen i hemmamarknadsindustrierna uppvägs av någon tillräcklig ökning av sysselsättningen inom exportindustrin. Allra minst blir det fallet om, som tillgängliga data tycks visa, exportkapitalisterna inte alls sänker sina priser i förhållande till devalveringen utan i stället använder denna för att öka sina vinster. Regeringens ekonomiska politik påminner på ett otäckt sätt om den som de borgerliga minoritetsregeringarna förde under 1920-talet. Man sökte råda bot på de ekonomiska svårigheterna, på den kapitalistiska krisen, genom att skära ner lönerna, genom åtstramningspolitik. Arbetslösheten berodde på de höga lönerna, hävdade borgerliga ekonomer och borgerliga regeringar. Det var ett katastrofalt missförstånd, som berodde på en förväxling av läget inom ett enskilt företag med läget i hela näringslivet. Arbetslönen är ju både kostnad och efterfrågan. Man kan inte minska kostnaderna genom lönesänkning utan att också minska efterfrågan. Då förvärras den ekonomiska krisen. Regeringen Fälldins ekonomiska politik och åtstramningspaket måste — för det första — avvisas på dessa grunder. För det andra måste den avvisas också med hänsyn till denna politiks oriktiga och skadliga fördelningspolitiska verkningar. Devalvering och momshöjning får effekter som framför allt drabbar de lägre inkomsttagarna, på samma sätt som prisstegringar på nödvändighetsvaror alltid drabbar dessa grupper hårdast. Har då inte importen under det senaste året ökat starkt, starkare än exporten? Finns det inte ett starkt underskott i landets betalningsbalans gentemot utlandet som leder till minskning av valutareserven? För att angripa det bör andra metoder än regeringens komma till användning. Kapitalexporten till utlandet måste begränsas och industriutflyttningen stoppas. Jag har under det senaste året upprepade gånger haft tillfälle att här belysa förhållandena på detta område, bl.a. i samband med diskussioner om valutapolitiken men också med anledning av sysselsättningsproblemen inom t.ex. L M Ericsson. Den borgerliga regeringen och riksbanken fortsätter emellertid sin liberala låtgåpolitik och bidrar därmed i betydande grad till att skärpa de ekonomiska problemen inom landet. Vad som skall angripas i importen är införseln av olika lyxvaror. Vpk kommer i sin motion med anledning av kompletteringspropositionen att föreslå att en särskild importavgift läggs på importen av lyxvaror. Då slår man direkt mot de onödiga och överflödiga varorna. Då drabbar man inte främst lönarbetarna, som regeringen gör med sin metod att begränsa importen, utan i stället de begränsade grupper med höga inkomster som köper dessa lyxvaror. Även i övrigt är rätta platsen att formulera alternativet till regeringens ekonomiska politik just motionerna med anledning av kompletteringspropositionen. Jag vill helt instämma i den kritik som redan framförts mot att förslaget om höjning av mervärdeskatten lagts isolerat och utan att sättas in i sammanhanget av regeringens hela politik på det ekono miska området. Det är också galet att denna fråga behandlas för sig i dag och den ekonomiska politiken först om ett par veckor, när riksdagen redan har låst sig i en viktig fråga. Vpk:s allmänna synpunkt är att en politik som verkligen syftar till att motverka arbetslösheten och minska takten i inflationen måste bygga på helt andra åtgärder än dem regeringen föreslår. Den måste se som sin uppgift att öka lönarbetarnas och över huvud taget de breda lagrens konsumtion och levnadsstandard i stället för att minska den, som regeringen vill. Det är för detta ändamål viktigare att öka den inre marknaden än att med olika medel subventionera exportindustrin. En sådan politik måste öka byggnadsverksamheten i landet, framför allt på bostadsområdet, i stället för att begränsa den, vilket blir effekten av regeringens förslag. Man måste återgå till lågräntepolitik som led i kampen att öka sysselsättningen, begränsa inflation och spekulation samt hålla bostadskostnaderna nere. Hyresstopp bör införas för ett år framåt, så att en ny och bättre bostadspolitik hinner börja verka. För att motverka inflationen och spekulationsmöjligheterna är det nödvändigt att ha ett prisstopp på alla dagligvaror. I stället för att höja momsen måste man ta bort momsen på livsmedel — genom direkt skattesänkning eller ökade subventioner. Beskattningen av spekulationsvinster, av stora förmögenheter, över huvud taget av kapitalet, måste skärpas. Jag hänvisar till den utförliga redogörelse som herr Berndtson tidigare i debatten givit för vpk:s skattepolitiska program. Direkta ingrepp måste göras i ekonomin om det skall bli möjlighet att förbättra sysselsättningen och minska arbetslösheten. AP-fonderna bör användas för uppbyggnad av statliga basindustrier under lönarbetarnas kontroll. I stället för att ge massor av miljarder till kapitalisterna — som man nu gör — måste man förstatliga stålindustrin och alla storvarv. Facklig vetorätt måste gälla mot avskedanden och permitteringar. Full lön skall utbetalas om permitteringar ändå genomförs. Arbetshetsen måste stoppas och sju timmars arbetsdag med full lönekompensation genomföras i år. Herr talman! Vi vet att dessa krav inte i dag och inte heller nästa vecka kommer att accepteras av den nuvarande riksdagsmajoriteten. Det viktiga för oss är att skapa opinion för dem och söka få till stånd aktioner på arbetsplatserna. När en majoritet av lönarbetarna aktivt sluter upp kring en sådan politik, då kommer den också att genomföras. Därmed tas viktiga steg för att ändra de ekonomiska och politiska maktförhållandena i landet. Då kan vi också effektivt bekämpa den arbetslöshet och inflation som den nuvarande regeringen befordrar.

Herr talman! Herr Hermansson gör det onekligen lätt för sig, eftersom han underkänner hela vårt nuvarande samhälle och samhällsskick och drar upp riktlinjerna för ett samhälle av en helt annan uppbyggnad. Det är i och för sig naturligtvis mycket intressant, men till de konkreta ställ ningstaganden vi har att göra i dag är det näppeligen något alternativ. Det är klart att vi befinner oss i en mycket svår ekonomisk situation, en situation som har växt fram under en rad år och där vi väl allesamman har vår del av ansvaret. Vi har levt över våra reella tillgångar.

Vi finner såväl när det gäller statens ekonomi som när det gäller ekonomin i kommuner och landsting att man har sett för optimistiskt på möjligheterna till en snabb välståndsutveckling. Uppvaknandet måste komma. Nu försöker man från oppositionens sida säga att det är den nuvarande regeringen som bär skulden. I själva verket har ju situationen varit ytterligt bekymmersam under flera år. Vi kan se på skilda delar av företagsamheten. Under ett mycket kort skede för några år sedan var övervinsterna det stora problemet. Tyvärr försvann de mycket snabbt och förbyttes i stället i motsatsen. Vi kan se det på Statsföretag, vars senaste verksamhetsberättelse är en skrämmande läsning. Den ger — må vara att den kanske visar en sämre bild än på de flesta områden — något av utvecklingen. Det är klart att vi inte kommer ifrån de här svårigheterna utan gemensamma tag, och därför kan man naturligtvis fråga sig om man behöver föra debatten i det fräna tonläge som en hel del talare har gjort i dag. Jag minns ett tillfälle för något år sedan medan herr Palme var statsminister, då han i en ekonomisk debatt påstod att hans motståndare använde sig av gallsprängda invektiv. Det tyckte jag att jag kände igen i dag, men nu var det herr Palme och herr Feldt som använde den debattekniken. Om jag skall gå in på några saker som har diskuterats här i dag vill jag först uppehålla mig vid vad herr Wärnberg inledningsvis var inne på, då han talade om den välbehövliga strukturfonden och möjligheterna att bilda den genom att skärpa bolagsskatten. Nog hade vi behövt en strukturfond i det här läget, men den borde ha byggts upp under ett gynnsammare konjunkturläge än nu. Vi förbättrar näppeligen företagens situation genom att lägga på dem ytterligare bördor i form av insatser till en strukturfond, som behövs omedelbart. Men frågan om vilken nivå bolagsskatten skall ligga på hör till det — det känner herr Wärnberg väl till — som de sittande skatteutredningarna sysslar med. Och även om herr Wärnberg har lämnat företagsskatteberedningen är han väl medveten om att förslag skall läggas innevarande år. Vad det förslaget kommer att innehålla vet ingen av oss med säkerhet ännu, men så mycket är väl klart som att det inte är rimligt att göra en förändring i skattesatsen nu, när inom en mycket nära framtid den frågan skall inpassas i sitt sammanhang och komma under riksdagens behandling. När det sedan gäller indexregleringen av skatteskalorna skall vi väl ändå inte behöva använda det här tillfället till att diskutera den frågan som om avsikten vore att genom indexreglering ge väldiga skattelättnader åt vissa inkomsttagare. En indexreglering av skatteskalorna innebär inte någonting annat än att inflationen i sig inte skall skärpa beskattningen. Om vi får en reallöneutveckling som ger högre löner än vad som äts upp av inflationen är det däremot alldeles uppenbart att de lönehöjningarna skall drabbas av skärpt beskattning. Men om man skall skärpa beskattningen på en oförändrad realinkomst bör väl riksdagen direkt kunna ta ställning till en sådan skärpning — som kan ske genom en skärpning av skatteskalorna; vi bör inte överlåta åt inflationen att bestämma en sådan skattehöjning. Vi har f. ö., som det har sagts flera gånger under dagens debatt, varje år gjort justeringar i skatteskalorna, som i huvudsak varit influerade av inflationsutvecklingen. Men det har man kallat för skattesänkningar i stället för — vilket det i själva verket är — en justering i anledning av inflationen. Om herr Feldt menar att vi direkt skulle skärpa den direkta skatten med 4,5 miljarder genom att inte göra någon justering i skatteskalorna med anledning av inflationsutvecklingen skulle det givetvis i och för sig vara ett välkommet tillskott till statskassan. Men vi skall göra klart för oss att det innebär en direkt skärpning av den direkta skatten med motsvarande belopp. Herr Palme påstår att svenska folket ser med utomordentligt stor oro på den nuvarande utvecklingen. Det kan vi i och för sig vara överens om. Men jag tvivlar på att man ser på utvecklingen med en oro som är speciellt betingad av den nuvarande regeringens agerande.

Herr Feldt var ändå renhårig nog att nämna den summa som man kommit fram till att dessa skattelättnader uppgick till — ungefär 600 milj.kr., om jag antecknade rätt. Det är i och för sig ett betydande belopp, men det rör sig ju ändå om dels skattelättnader något högre upp i skatteskalan än den tidigare regeringen föreslagit, dels vissa justeringar för egenföretagare; de är dock av mycket blygsam art. Jag är speciellt förvånad över att man gång på gång kommer tillbaka till en så bagatellartad sak som upphävandet av beskattningen av vedbränslet. I själva verket rör det sig inte om mer än 10 å 12 miljoner. Detta belopp kan onekligen komma tillbaka flerdubbelt i form av minskad oljeimport, om borttagandet av skatten — som vi hoppades när vi genomförde förslaget — utgör en viss ytterligare stimulans för användande av inhemskt bränsle. Jag vill påpeka att i dagens läge miljontals kubikmeter lövved ligger och ruttnar bort; man har ingen användning för den inom massaindustrin, eftersom marknaden på det området är så ogynnsam. Låt oss försöka diskutera på ett sakligt och sansat sätt och försöka med gemensamma ansträngningar komma till resultat. Jag tror inte att vi åstadkommer ett samförstånd genom att överdriva motsättningarna.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

Herr talman! Herr Andersson i Knäred sade att jag inte hade framlagt några konkreta alternativ som kunde tillämpas i dagens situation utan bara talat om att man måste skapa ett helt nytt samhälle. Men då måste väl ändå herr Andersson ha lyssnat dåligt. Om jag skummar igenom mitt anförande hittar jag bl.a. följande konkreta förslag: Inställ momshöjningen! Ta bort momsen på livsmedel! Begränsa kapitalexporten! Stoppa industriutflyttningen! Inför prisstopp på nödvändighetsvaror hela detta år! Återgå till lågräntepolitik! Bygg mera bostäder! Inför hyresstopp! Beskatta kapitalet hårdare! Stoppa arbetshetsen! Inför i år sju timmars arbetsdag med full lönekompensation! Inför en särskild importavgift på lyxvaror! Det är ju en rad konkreta förslag som allesammans bildar en politik som är mycket bättre från de små inkomsttagarnas och lönarbetarnas synpunkt men även från de små och medelstora jordbrukarnas synpunkt än den som regeringen nu vill genomdriva. Å andra sidan är det naturligtvis riktigt att jag har den åsikten att man effektivt och för alltid kan utrota arbetslösheten och inflationen först om man övergår till en socialistisk planhushållning. Denna fullständiga målsättning kan vi aldrig genomföra så länge vi stannar kvar i ett kapitalistiskt samhälle. Vi kan ju konstatera hur under regeringens ledning koncentrationsprocessen går allt längre — ta bara det senaste exemplet på det, nämligen sammanslagningen mellan Volvo och SAAB. Centerpartiet har ju länge hävdat att man var för decentralisering, men nu ser vi alltså hur i stället centraliseringen inom näringslivet går allt längre. På en punkt vill jag emellertid ge herr Andersson i Knäred rätt: det är lätt att kritisera regeringens ekonomiska politik. Den är så dålig att man får starkt gehör ute bland människorna för den kritik man framför mot den.

Herr talman! Herr Andersson i Knäred frågade vad vi avsåg när vi talade om de stora förmåner som har givits åt företagare och andra grupper av höginkomsttagare här i landet. Jag kan börja med att peka på skatteomläggningen. Där gav regeringen dem som tjänade 65 000 kr. och däröver ytterligare 400 kr. i skattelättnader, men man gav inte ett enda öre i skattelättnader till dem som tjänar under 40 000 kr. Först vid en inkomst på över 40 000 kr. träder den här skattelättnaden in, och den slår ut i sin fulla blom vid 65 000 kr. för att sedan avancera till att gälla för inkomster på flera hundra tusen kronor. Detta kostar ungefär 400 milj.kr. i skattebortfall. Det är detta jag anser vara en extra favör till höginkomsttagarna. Sedan kan jag fortsätta med att fråga vad det egentligen fanns för motiv för att höja det belopp som var fritt från arbetsgivaravgift från 18 000 till 30 000 kr. Det finns inte något som helst sakligt skäl för en sådan åtgärd, och den har f. ö. helt slagit sönder konkurrenssituationen mellan företag som har anställda och egenföretagare. Då avses inte bara, som någon har sagt här i dag, små hantverkare och bönder. Det finns jättestora företag med miljonomsättningar som har samma förmån, t.ex. företag inom konsultbranschen, advokatbranschen osv. De kan alltså också få denna skattelättnad om 480 kr. på egenavgifterna. När det gäller det inre stödområdet införde man en sänkning från 4 till 2 96 på hela summan av arbetsgivaravgiften, utöver undantaget för egenavgifterna. Ett annat exempel är barnomsorgsavgiften — det rör sig om ganska stora belopp även här. Om man lägger ihop detta kommer man fram till avsevärda belopp. Jag har en lång lista med andra exempel på denna typ av förmåner som jag här inte skall räkna upp. Jag skall i stället gå in på frågan om strukturfonden som herr Andersson i Knäred tog upp. Nog behöver vi en strukturfond, sade herr Andersson i Knäred, men vi skall inte göra någonting på den punkten nu utan avvakta företagsskatteutredningen. Jag vet inte om jag uppfattade honom rätt, men han sade någonting liknande. I varje fall skulle vi inte göra någonting just nu. Vi skulle inte, som det här var fråga om, höja bolagsskatten för att finansiera just denna strukturfond. Men just nu brinner det i knutarna! Regeringen måste ju pytsa ut miljardbelopp just för att klara företag i olika nödsituationer. Då är det bättre att införa en provisorisk avgift på det sätt vi har föreslagit. Företagarna skulle få släppa till ungefär 350 milj.kr. i form av en höjd bolagsskatt, och de anställda 0,25 96 i form av arbetsgivaravgifter som skulle avräknas på deras inkomster. På så sätt skulle man kunna bygga upp en strukturfond. Men regeringen sade nej till en sådan. Man ville inte ha dessa pengar, utan man menade att man skulle lösa problemen genom att i stället höja omsättningsskatten, och det tycker vi är fel.

Herr talman! Herr Hermansson ansåg att han framställde en rad konkreta förslag, som skulle kunna genomföras med detsamma, men han hade ingen ekonomisk kalkyl för hur han skulle få det hela att gå ihop — och det är inte alldeles oväsentligt, för kostnadsökningarna och skattebortfallet var ju enorma. Allt skulle betalas med en höjning av bolagsskatten eller ökade förmögenhetsskatter. Men såvitt jag kan förstå skulle det inte räcka ens om man konfiskerade förmögenheterna, och gjorde man det skulle det ju fungera bara ett år. Sedan hade man inga resurser längre. Herr Wärnbergs påpekande att sänkningarna av den direkta statsskatten enligt regeringens förslag och riksdagens beslut går upp högre i inkomstskikten än den tidigare regeringens förslag är riktigt. Men jag är litet tveksam. Skall man betrakta dem som tjänar 60 000-70 000 kr. såsom höginkomsttagare? De bättre avlönade LO-anställda och en mycket stor del av tjänstemännen ligger där. Några verkliga höginkomsttagare fick en viss förbättring. Det är konsekvensen av att man inte kan trappa ned det så snabbt. Såsom helhet var det ändå inte en så särskilt stor förändring. När det gäller arbetsgivaravgifterna envisas herr Wärnberg med att säga att det var fullständigt onödigt att höja det fria beloppet. Det kan man givetvis ha olika uppfattningar om. Jag tror att det i själva verket var mycket nödvändigt att göra de justeringarna. Bolagsskattens betydelse för strukturfondens uppbyggnad får vi vänta med att diskutera tills utredningens förslag kommer fram på hösten.

Herr talman! Herr Andersson i Knäred har upptäckt att jag i mitt anförande framställde en rad konkreta förslag. Det var ju bra att den upptäckten kom så småningom. Men nu menar han i stället att förslagen är omöjliga att genomföra av kostnadsskäl. I själva verket var det dock mycket blygsamma förslag jag framställde. Att slopa återstoden av den prishöjande effekt som mervärdeskatten har på livsmedel kostar ungefär 3 miljarder kronor. De pengarna kan vi kvitta, herr Andersson, mot den indexreglering av skatteskalorna som ni vill genomföra. Ni kan inte bestrida att den skatteförändringen ger de största favörerna till höginkomsttagarna. Jag sade vidare att man skulle låta bli att höja mervärdeskatten, vilket den borgerliga regeringen i dag föreslår. Vi anser att den skattehöjningen är onödig, ja rent av skadlig, från ekonomisk synpunkt. Den kommer att kraftigt öka inflationstakten och arbetslösheten i landet. Det är den politiken som skapar ökade kostnader, inte att avstå från att höja mervärdeskatten, vilket är en bättre åtgärd. Det främsta motivet till att den borgerliga regeringen vill höja mervärdeskatten är f. ö. inte att det skulle behövas mera pengar i statskassan, utan det är i stället att man vill begränsa konsumtionen och sänka standarden för de breda lagren i samhället. Det främsta skälet till att vi kritiserar momshöjningen är ju att den är fördelningspolitiskt så skadlig. Vill man begränsa importen, ta då i stället, som vi föreslår, ut en importavgift på lyxvaror! Då får man pengar till statskassan som inte tas in genom att sänka levnadsstandarden för de breda befolkningslagren —- lönarbetare, småbönder, hantverkare, små affärsidkare, osv. Skär ner de stora militärutgifterna! Spara på miljardrullningen till de stora företagen! Där finns massvis av miljarder att ta. Regeringen för alltså en ansvarslös politik, vars kostnader svenska fol ket får dyrt betala genom en sänkt levnadsstandard.

Herr talman! Den gamla regeringen hade kommit överens med löntagarorganisationerna om en skatteskala som skulle ge 1950 kr. i skattesänkningar och där tyngdpunkten låg åtskilliga tusen kronor lägre ner i inkomstskiktet än vad den borgerliga regeringen sedan fastställde. Man beslöt alltså att sänka skatterna mera för dem som har 65 000 kr. och uppåt — inte riktigt hur högt upp som helst men mycket långt. När man beslöt att ge dessa människor 400 kr. mera så kallar jag det utan vidare att man ville gynna höginkomsttagare mera än man ville gynna låginkomsttagare. Det blev en höglöneprofil på den skatteskala man gjorde. I fråga om indexregleringen av skatteskalor säger herr Andersson i Knäred att vi har ändå varje år gjort om skatteskalorna. Därför är indexregleringen egentligen bara att man fastställer en ordning som tilllämpats redan tidigare. Nej, vi har inte haft någon indexreglering. Vi har åtskilliga gånger gjort någonting som kan vara något däråt, men vi har aldrig löpt linan fullt ut. Vi har givit större skattelättnader åt dem som har låga inkomster än åt dem som har höga inkomster. Varje gång som vi på grund av inflationen har lagt om skatteskalorna har vi också förändrat skattetryckets styrka. Indexregleringen kommer att rycka undan den möjligheten. Nu blir det en automatik i det hela som kommer att säga att nu skall alla de som har höga inkomster få en stor skattelättnad, därför att det motsvarar bara automatiken i inflationens verkningar. Det går alltså inte, utan att fatta ett beslut till, att göra om den här saken. Regeringen måste gå till riksdagen och begära någonting annat, exempelvis det som man nu har föreslagit, en höjning av mervärdeskatten. I stället för att vid varje enskilt tillfälle bestämma skatteskalans utformning efter den bedömning man gör av var bärkraften finns överlåter man nu helt och hållet åt inflationen att bestämma hur skatten skall se ut. I annat fall måste man fatta två beslut för att få den rätsida på problemet som vi tidigare fått med ett enda beslut. Jag hävdar alltså att om man genomför en indexreglering, så ger man —- vid den prisutveckling som vi i dag kan iaktta — en låginkomsttagare några hundralappar i skattesänkning och lika många tusenlappar i skattelättnad åt dem som tjänar väldigt mycket. Då har man plötsligt förändrat bilden i vårt skattesystem, även om det är ren automatik till följd av inflationens verkningar. Därför tycker jag att kampen mot inflationen också upphör med denna indexreglering. Folk struntar i inflationen. Den spelar ingen roll längre, för allting rättas ju till med index.

Herr talman! Herr Wärnberg resonerar hela tiden som om indexreglering innebär att den nuvarande skatteskalan är fastlåst och att infla tionen sedan helt får reglera skatteuttaget. I själva verket avhänder sig inte riksdagen möjligheten och rätten att besluta om hur skatteskalan skall se ut. Där kan givetvis ske justeringar igen i både den ena och den andra riktningen. Men tack vare indexregleringen av skatteskalan sker det ingen automatisk skatteskärpning genom inflationen. Herr Wärnberg påpekade att den förutvarande regeringen hade kommit överens med arbetsmarknadens parter. Därmed skulle saken i och för sig vara klar, menade han. Men det är väl ändå så att det är riksdagen som beslutar om skatterna. Dem gör man inte avtal om, som riksdagen bara har att expediera. När det gäller herr Hermanssons syn på skattesystemet vill jag bara säga att jag med största intresse emotser att 1972 års skatteutredning skall komma med sitt slutliga förslag. Då får vi se hur herr Hermanssons förslag kommer att se ut, där han alltså har full täckning för alla de mycket stora lättnader han avser att göra. Det är klart att om man avskaffar försvaret får man rent formellt täckning, men jag undrar om vi i denna oroliga värld bara kan säga att vi klarar oss utan försvar. Vi kan ju titta på herr Hermanssons andliga fosterland. Där har man näppeligen avskaffat försvaret.

Herr talman! Det hårdnar för svensk arbetarklass. De partier som tog över regeringsmakten lurade väljarna. Det största regeringspartiet sade: ”Rösta på oss så blir det 400 000 nya jobb.” Vi har snart 100 000 färre jobb! Moderata samlingspartiet sade: ”Rösta på oss så blir det lägre skatter.” Nu förbereds en skattehöjning genom att mervärdeskatten går upp från reella 17,1 96 till 20,63 26, beräknat på priset före skatt. Att herr Bohman blir härsken när TV påminner om skattesänkningslöften före valet är förståeligt. Att inte höjningen av mervärdeskatten skulle var en skattehöjning, torde vara en trollkonst som det är ganska svårt att övertyga svenska folket om. Den politik som den borgerliga regeringen går in för är klart arbetarfientlig. SAF och dess politiska instrument i den borgerliga regeringen vill att svenska folket skall arbeta mera, producera mera, men äta mindre. Vi har karakteriserat regeringens proposition 144 som ett ”svältpaket”. Nyligen devalverade man ju också kronan. Det gav exportindustrin ytterligare en gåva på många miljoner kronor. Men för vanligt folk var devalveringen verkligen ingen gåva, tvärtom. För vanligt folk innebar devalveringen att alla importvaror blev dyrare, att det blev ännu svårare att klara hemmens ekonomi, att en arbetares lön helt plötsligt blev mindre värd. De rika blev rikare, de fattiga fattigare. Så fungerar kapitalismen. Så fungerar också de borgerliga partier som lyckades lura till sig väljare genom en Glistrupsbetonad kampanj före valet, där löften om skattesänkningar blandades med svulstiga deklarationer om hur jobben skulle garanteras och sysselsättningen öka. Men det räckte inte med devalveringen. Nästa steg, nästa attentat mot arbetarklassens standard blev förslaget om höjning av mervärdeskatten plus åtskilligt annat i samma proposition. Mervärdeskatten är en klasskatt. Den är så ”superdemokratisk” att den drabbar alla lika vare sig man är rik eller fattig, vare sig man heter Wallenberg och sitter på miljarder eller är ensamstående mor med försörjningsproblem eller en pensionär som måste vända på varje krona. Regeringen gör ömkliga försök att maskera sin roffarpolitik. I samband med att propositionen presenterades införde man ett prisstopp på två månader, som avvecklas när den här månaden är slut. Den typen av prisstopp är ett hån mot svenska folket. Det innebär ingenting annat än att de kapitalägande, handéin, distributionsföretagen osv. kunnat hämta andan för att planera för en ny prishöjningsvåg efter den 31 maj. Nu har prishöjarna vilat sig. Efter den 31 maj tar de ny sats — det kan man ta gift på. Aldrig någonsin har matpriserna i Sverige stigit så snabbt som i år. Under årets tre första månader gick priserna på dagligvaror upp med 6,2 8. Tar man med de höjningar som skedde under april är man uppe i nära 7 96. Det nya jordbruksavtalet, som bör tas med i bilden, träder i kraft den 1 juli och kommer att innebära betydande höjningar på baslivsmedel. Alltså: Den regering, som inte skulle höja skatter, chockhöjde skatten på sprit, tobak, bilar och elektrisk ström. TV-licenserna blev dyrare. Kommunalskatterna höjs, och hyrorna har ökat med 13,9 96 sedan årsskiftet enligt en undersökning som är publicerad i tidningen Vår Bostad. Höjningen av mervärdeskatten kommer utöver allt detta. Det är verkligen synd om svenska folket med en sådan regering. Det finns bara ett att göra för arbetarklassen — att snarast möjligt samla sina krafter i syfte att vräka den borgerliga regeringen över ända så att man skall kunna gå in för en ny politik, en politik som också är bättre än den gamla socialdemokratiska — en verklig arbetarpolitik. Vi kommunister är kritiska till momsen som skatteform över huvud taget, av skäl som jag tidigare har redogjort för. Den är orättvis. Den drabbar småfolket värst. Momsen kom inte som en blixt från klar himmel efter den 19 september. Den är nu en gammal dålig skatteform, och arbetarpartiet kommunisterna kommer att gå in för dess avskaffande och införande av en skatt på produktionen i stället för på konsumtionen. I vår motion 1615 påvisar vi att den indirekta beskattningen redan under den socialdemokratiska regeringsepoken utvecklades till att bli den viktigaste skatteintäkten för staten. Det har skett samtidigt som progressiviteten i skattesystemet som fördelningspolitisk ambition mer och mer har urholkats. Många har för sig att bolagsbeskattningen i Sverige är den högsta i världen. Så är ju inte alls fallet. Vårt land har tvärtom en mycket generös bolagsbeskattning. I det totala skattetrycket spelar den statliga progressiva beskattningen och bolagsbeskattningen en allt mindre roll. 1975 kunde man konstatera att en omfördelning av skattetrycket skett, så att de indirekta skatterna, med momsen som största inkomstpost, svarade för 40 miljarder kronor, den kommunala skatten för 35 miljarder kronor, den statliga skatten för 30 miljarder kronor och bolagsskatten för 4,2 miljarder kronor. Enligt en TCO-undersökning betalade bolagen efter andra världskriget 15 96 av de totala skatterna, och 1970 var siffran nere i 3 96. Proportionerna i nuläget torde inte ha undergått några väsentliga förändringar - i vart fall inte till det bättre! Det har under de två senaste årtiondena skett en drastisk omfördelning av skattebördan till löntagarnas nackdel. De mest orättvisa skatterna, de icke progressiva skatterna, spelar en större och större roll. Det är den utvecklingen som nu ytterligare skärps av den borgerliga regeringen, som sviker alla löften som gavs under valrörelsen och som utan hämningar går in för att göra de rika rikare och de fattiga fattigare. Vi anser att det är hög tid för arbetarrörelsens partier att i verklig mening gå in bl.a. för en helt ny skattepolitik. Arbetarpartiet kommunisterna motsätter sig höjningen av momsen. Vi vill snarast avskaffa mervärdeskatten. Vi säger: Ta pengarna från produktionen, inte från konsumtionen. Utskottet framhåller i sin skrivning helt kortfattat att vårt krav på utredning om och förslag till nytt demokratiskt skattesystem avvisas på grund av pågående utredningar. Det är en gammal bekant formulering.

Mot den bakgrunden kommer vi att hålla fast vid motionsyrkandet också på denna punkt. Just nu befinner vi oss mitt inne i en avtalskamp. Den offensiv som Svenska arbetsgivareföreningen inledde strax efter valet och som riktar sig mot löntagarnas levnadsstandard pågår fortfarande. Vad resultatet kommer att bli är ännu ovisst, men så mycket står klart som att en reallönesänkning nu hotar om fackföreningsrörelsen inte utnyttjar sin verkliga styrka och går till offensiv. I de förestående förhandlingarna på förbundsoch lokalplanet kan arbetare och tjänstemän uppnå resultat, och de möjligheterna bör utnyttjas. Men det handlar inte bara om lönerna. Det handlar också om att åstadkomma en sådan ordning att inte löneförhöjningar omedelbart äts upp av levnadskostnadsstegringar. Arbetarpartiet kommunisterna ställer därför kravet om att ett prisstopp skall gälla under hela den kommande avtalsperioden. Regeringen har infört ett s.k. allmänt prisstopp som snart upphör. Hotet mot löntagarnas standard måste slås tillbaka. Löneförhöjningarna får inte göras illusoriska. Prisstopp under den kommande avtalsperioden är en av de metoder som borde användas för att skydda reallönerna. Vi kräver slutligen i motionen att riksdagen uttalar sig för ett generellt förbud mot svenska företagsinvesteringar utomlands. Ett generellt förbud innebär att undantag kan göras i de fall det kan betraktas som ett nationellt svenskt intresse att så sker. Dagens ohämmade kapitalexport gynnar de kapitalägande, men den strider mot vårt lands och arbetarklassens intressen. Kapitalistens hjärta finns i kassaskåpet, sade man inom arbetarrörelsen förr i världen. Det är sant, och nu är det ju tydligt att man flyttar kassaskåpen utomlands. Den heliga profiten går före alla nationella hänsyn. Att man med den politiken gör folk arbetslösa här hemma spelar ingen roll för de kapitalägande. Det finns några belysande siffor. Under perioden 1965-1970 minskade den svenska industrisysselsättningen med ca 18 000 anställda. Under samma period ökade sysselsättningen i svenskägda företag utomlands med ca 35 000 anställda. Den utvecklingen har fortskridit under 1970-talet. Den svenska kapitalexporten har ökat dramatiskt. I början av 1960-talet utgjorde den ca 150 milj.kr. År 1975 hade siffran sprungit upp till 2,3 miljarder och 1976 till 3,5 miljarder. Vi anser att nu är det dags att sätta stopp. Den ökande kapitalexporten är en antinationell politik — den skapar arbetslöshet och förvärrar över huvud taget den ekonomiska krisen i vårt eget land. Vi anser att ett stopp för de svenska företagens kapitalexport är en nödvändig åtgärd. Storkapitalet och den borgerliga regeringens ekonomiska politik, om den tillåts fortsätta, kan skapa en situation med kanske 200 000 arbetslösa någon gång under nästa år. Det skulle motsvara ungefär 5 procents arbetslöshet, vilket ju är den siffra som förre folkpartiledaren Bertil Ohlin en gång i världen ansåg som idealisk. Nu har folkpartiet, utan Ohlin, hamnat i regeringsställning, och målet är på väg att uppnås. Den borgerliga regeringens ekonomiska politik är ett uttryck för högeroffensiven i det svenska samhället. För oss står det klart att regeringens s.k. krisplan innebär en ny fas i den svenska statsmonopolistiska kapitalismen. För det första innebär de åtgärder man går in för en direkt sänkning i absoluta tal av den privata konsumtionen genom devalvering, momshöjning och en rad andra tidigare nämnda åtgärder. För det andra står svensk arbetarklass vid randen av en regeringsstyrd inkomstpolitiks helhetslösning vilken, om den drivs igenom, kommer att innebära en ny etapp i strävandena att fjättra fackföreningsrörelsen och utveckla ett inkomstpolitiskt maskineri till de kapitalägandes förmån. Alla de åtgärder på det ekonomiska området som regeringen går in för är led i strävandena att övervältra den kapitalistiska krisens verkningar på det arbetande folket. Man talar i dessa dagar mycket om mänskliga rättigheter, men i det ena kapitalistiska landet efter det andra förmenas hundratusentals människor den primära mänskliga rättigheten att ha ett arbete. Så är det också i vårt eget land, och de tendenserna förvärras. För svensk arbetarklass gäller det att gå till samlad attack mot den borgerliga regeringen och de nya och förstärkta angreppen på löntagarnas standard. I vårt land existerar en produktionsapparat som skulle kunna tillförsäkra hela folket en ständigt stigande standard om den användes på ett vettigt sätt. Det finns möjligheter att skapa en bättre utveckling än den som nu rullas upp inför våra ögon. Men det kan inte ske genom en ekonomisk politik som utformas i enlighet med monopolens intressen. Den politiken måste pressas fram, i strid mot den borgerliga regeringen. Det är nödvändigt att skapa en bred demokratisk front, som inte innebär ett återvändande till den reformistiska förvaltarpolitiken vilken hittills har bevarat kapitalets diktatoriska makt över näringsliv och sysselsättning. En grundläggande kursändring måste genomföras i syfte att beröva monopolen deras makt och trygga de arbetande människornas intressen. Monopolens nyckelposition måste övertas av samhället och en nationalisering genomföras av viktiga industribranscher, naturrikedomar, banker och försäkringsbolag. I förgrunden för den kamp som måste utvecklas mot storkapitalet och den borgerliga regeringens arbetarfientliga politik vill vi kommunister ställa följande: Kamp för reallönehöjningar. Regeringens ekonomiska plan innebär reallönesänkning och måste därför bekämpas. Kamp mot prishöjningar genom införandet av ett permanent prisoch hyresstopp. Förslag om ytterligare höjning av mervärdeskatten avvisas. På sikt slopas momsen och ett demokratiskt skattesystem utarbetas, med målsättningen att beskatta produktionen i stället för konsumtionen. Kamp mot arbetslösheten och för full sysselsättning. Samhället övertar alla privata affärsbanker och viktiga industribranscher samt går in för upprättandet av nya basindustrier. Monopolens växande kapitalexport, som bl.a. utgör ett hot mot sysselsättningen i Sverige, måste stoppas. Kamp för ökad handel med den socialistiska gemenskapens länder och de progressiva alliansfria staterna. Sveriges allt starkare integrering med de imperialistiska internationella sammanslutningarna måste brytas. En ökad handel med socialistiska länder garanterar svenska arbetstillfällen och ger ökad stabilitet genom handel med krisfria marknader. Kamp för en ny militärpolitik i stället för den nuvarande som lägger beslag på en orimligt stor del av svenska folkets skattepengar och fungerar som ett av inflationens mest pådrivande element. En bred demokratisk rörelse för att förverkliga dessa målsättningar är nödvändig. Vi tror att en sådan demokratisk front är på väg att byggas upp. Man känner vreden i arbetarleden, man känner hur kraven på en verklig demokratisering växer. Regeringen har nu lagt fram sitt svältpaket. Det är möjligt och också troligt att det kan tvingas igenom i riksdagen, men det kommer inom en icke alltför avlägsen framtid att få sitt förtjänta svar. Den borgerliga regeringen sår vind men kommer att få skörda storm. Jag yrkar bifall till motionen 1615.

379, och anförde: Herr talman! Herr Nyquist har frågat mig om jag är beredd att medverka i Gyttorp. Ett gemensamt intresse för de fackliga organisationerna och för företaget har varit att minska riskerna för personalen bl.a. med hänsyn till explosionsfaran. Dessa risker har kunnat minskas betydligt vid an fjärrstyrda enheter har pågått i mer än 15 år. Anledningen till att pro lönsamhet, således varit att arbetsmiljön för de anställda varit mycket otillfredsställande. Mot den bakgrunden har det enligt företaget inte varit möjligt att fortsätta driften i Grängesberg. En arbetsgrupp med representanter för företaget, de anställda, Ludvika kommun och arbetsmarknadsmyndigheterna arbetar sedan maj 1976 med att utreda möjligheterna att utnyttja lokalerna för annan produktion.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Några av uppgifterna i svaret avser kända förhållanden, bl.a. den att berörd personal erbjudits arbete i Gyttorp. Man skall dock komma ihåg att det är drygt åtta mil mellan Grängesberg och Gyttorp och att det är fråga om äldre personal, som naturligtvis är obenägen att flytta. I svaret hänvisas också till två andra omständigheter, nämligen den bristande lönsamhet som skulle ha förelegat vid fabriken i Grängesberg och den otillfredsställande arbetsmiljön. I vart fall den senare omständigheten är känd, men arbetsmiljön har inte blivit sämre sedan man 1973 förde diskussioner om ett övertagande. Under en högkonjunktur skulle arbetsmarknaden kanske ha kunnat suga upp den grupp arbetare min fråga gäller, även om de flesta är äldre personer, men i en tid då inga nyanställningar sker vid någon industri i Ludvika kommun eller i Västerbergslagen och då oron är stor vid gruvorna även bland dem som har arbete just nu, måste varje arbetstillfälle värnas om. Det är en anledning till att jag har åberopat arbetsmarknadssituationen i min fråga. Den part som är arbetsgivare i det här fallet har verkligen dragit på sig stark kritik för sitt handlande.

Det kom ändå efter något år beslut om nedläggning. Arbetarna vädjade då till arbetsgivaren att del av arbetsplatsen skulle få bestå — det var ju detta min fråga gällde — åtminstone så länge som man hade inkörningssvårigheter vid den utvidgade fabriken i Gyttorp, som övertagit produktionen. Arbetsgivaren har inte lyssnat ens på denna vädjan. I stället tvingas företaget nu att importera sprängämnen från Finland och Norge för att kunna klara sina leveranser till kunderna. Låt mig också nämna att företaget från länsarbetsnämnden vid tiden för årsskiftet erbjöds möjligheter att omskola personalen — naturligtvis inte för att den skulle stanna inom företaget, utan för att vandringen ut på arbetsmarknaden skulle underlättas. Bolagsledningen tackade emellertid nej även till detta. Det talas ju, herr statsråd, i olika sammanhang om företagens ansvar, men med det sagda har jag velat belysa hur det fungerar ibland.
Herr talman! Det har varit en arbetsgrupp inom företaget, med representanter för både de anställda och företagsledningen, som gemensamt studerat företagets framtid. I april 1976 kom gruppen fram till slutsatsen att verksamheten i Grängesberg saknade förutsättningar att på sikt ge sysselsättning åt de anställda. Den slutsatsen grundade man på bl.a. de risker som föreligger för dem som jobbar där patroner manuellt fylls med sprängämnesmassa. Från säkerhetssynpunkt var det motiverat att flytta över verksamheten till Gyttorp, där fyllningen kan ske maskinellt. Naturligtvis spelade också ekonomiska bedömningar in när det här beslutet om nedläggning togs. Så snart det stod klart att fabriken i Grängesberg hotades av nedläggning tog länsarbetsnämnden kontakt med företaget och diskuterade möjligheterna för en sådan förlängning av verksamheten som herr Nyquist har efterlyst. Men företaget ansåg sig inte, bl.a. på grund av dålig arbetsmiljö och bristande lönsamhet, kunna klara av en förlängd nedläggningstid. Så slog då fabriken igen den 6 april. En vecka senare framställde herr Nyquist sin fråga. Jag har naturligtvis förståelse för den frågan. Av de 51 personer som varslades om avsked i augusti förra året är det 20 som inte har arbete i dag enligt de senaste uppgifter som jag har fått. Både herr Nyquist och jag är medvetna om att arbetlösheten för dessa personer är ett mycket allvarligt problem, både för de direkt berörda och för samhället i dess helhet. Men jag tror ändå inte att vare sig herr Nyquist eller jag för den sakens skull verkligen menar att den bästa åtgärden nu är att med bidrag från samhället gå in i företaget igen. Vi får i stället anstränga oss att söka — Nr 135 lösa problemen på annat sätt. Onsdagen den
Herr talman! Det var fråga om en övergångssituation och det var fråga — Om ändring av om äldre arbetskraft. jämställdhetsbidra Nu bör man ha klart för sig att Nitro Nobel inte är något svagt bolag; get tvärtom är det expansivt. Under 1976 startade man ett företag i Panama, där det svenska innehavet är 40 96. I Saudiarabien finns bolaget också representerat, och där äger man 40 96 av Saudi Chemical, som täcker en betydande del av marknaden. Man har likaledes 40 96 av aktierna i ett indiskt företag. Nu fortsätter man marschen österut och går in på den filippinska marknaden. Ett nytt bolag, som heter Phillippines Nobel Corporation, skall bildas. I första hand skall man där bygga en fabrik för civila sprängämnen, och så skall man ha en anläggning för tändsystemet Nonel. Det lär röra sig om investeringar i 40-miljonersklassen. Till de berörda länderna importeras sprängmedel från Sverige. Då borde det under en övergångstid ha kunnat ordnas någonting också i Grängesberg, när man nu under inkörningsperioden tvingas importera sprängämnen från Finland och Norge, som jag tidigare nämnde. Det var på den här punkten som jag och många andra i Bergslagen hade velat se statsrådets stöd för att utverka någon åtgärd från Nitro Nobel.

Herr talman! Fru Leijon har frågat mig varför regeringen ännu inte har genomfört de förändringar av jämställdhetsbidraget som utlovades redan i mars månad. Regeringen beslöt i torsdags att höja bidraget till företagsutbildning för personer inom yrken som domineras av motsatt kön från 8 till 14 kr. i åtta län. Samtidigt medgav regeringen att försöken i dessa län får omfatta ytterligare ett antal yrken.

Herr talman! Jag ber att få tacka arbetsmarknadsministern för svaret.

i åtta län och att man åtminstone delvis har genomfört av oss tidigare föreslagna ändringar av regelsystemet. Men det är ett otillräckligt steg. Jag kan inte förstå varför man så styvnackat hela tiden gått emot vårt förslag om en höjning till 16 kr. i hela landet. Jag vill ställa ett par kompletterande frågor till statsrådet Ahlmark. För det första: Vi har i motioner krävt flexiblare regler beträffande de yrken som kan komma i fråga för det här bidraget för att vi skulle få en bättre anpassning till skilda arbetsmarknadsförhållanden i olika län, och det förslaget har också senare accepterats av riksdagen. Hur skall man nu tolka arbetsmarknadsministerns svar till mig, när han säger att regeringen medgett att försöken i åtta län skall få omfatta fler yrken än vad som tidigare gällt? Skall det bara gälla i åtta län? I så fall är det, såvitt jag förstår, inte i överensstämmelse med det beslut som riksdagen har fattat. För det andra: I debatten den 24 mars refererade statsrådet Ahlmark jämställdhetskommitténs olika förslag för att få en bättre effekt av jämställdhetsbidraget. Bl. a. tog han upp kravet på en utökad information till arbetsgivare och fackliga organisationer. Jag var nog inte ensam om att tolka arbetsmarknadsministerns uttalande i detta och andra sammanhang som ett bifall även till en särskild informationssatsning. Innefattas också detta i torsdagens beslut, eller skall vi få vänta ytterligare på besked i den frågan?

Herr talman! Vi måste se på vad som har hänt med jämställdhetsbidraget. Det har funnits sedan april 1974, och Anna-Greta Leijon har tidigare varit huvudansvarig för det här bidraget. Fram till valet var det 5 eller 6 kr. Under de två och ett halvt år då jämställdhetsbidraget fanns kom det att omfatta sammanlagt inte fler än 800 kvinnor och jag tror en enda man! Detta gäller under de 2 1/2 åren före valet. Sedan den nya regeringen trätt till har jämställdhetsbidraget från den 1 februari höjts över hela landet från 6 till 8 kr., och nu höjer vi bidraget på försök i åtta län till 14 kr. för att se vad det ger för resultat. Samtidigt utvidgar vi antalet yrken som försöket kan gälla — jag tror att det i dag är 11 — med ytterligare omkring 25 yrken. Därför tycker jag att kritiken från Anna-Greta Leijon är en smula besynnerlig. När fru Leijon själv hade ansvaret låg bidraget på en mycket låg nivå. Nu har vi fått ansvaret för jämställdhetsarbetet och går alltså in med en omfattande försöksverksamhet, med en rejäl höjning av bidraget och med en vidgning av antalet yrken för att på det sättet kunna se vilket felet var med den förra konstruktionen av jämställdhetsbidraget. Var beloppet för litet? Berodde det på att folk inte kände till bidraget? Var det för få yrken med, eller berodde det på att de gamla fördomarna
Jjämställdhetsbidra Herr talman! Jag har tyvärr i tidigare debatter med statsrådet Ahlmark = get varit tvungen att påpeka att frågestunderna är till för att vi riksdagsledamöter skall få svar från statsråden. Tyvärr måste jag göra detta påpekande även i dag. Jag ställde två frågor till statsrådet Ahlmark. Jag vill gärna ha svar på dem. Stämmer det här med riksdagens beslut och vad händer med informationssatsningen? Får vi någon sådan?

Herr talman! Fru Leijon har ju fått svaret på den första av frågorna, nämligen att vi går in i försöksverksamheten med ett mycket stort antal yrken utöver de elva. När det gäller informationsverksamheten har jag sagt att en sådan kommer under nästa budgetår. Det är klart att informationsverksamheten måste bli starkast i de län där man har försöksverksamhet på 14 kr. per anställd och timme. Sedan får man dra de slutsatser som dessa försök kan föranleda. Men Anna-Greta Leijon får faktiskt finna sig i att om hon tar upp kritik mot regeringen på den här punkten får vi resonera om saken. Under den tid fru Leijon själv hade ansvaret låg jämställdhetsbidraget på 5 eller 6 kr. Sedan den nya regeringen trätt till har det gått upp till 14 kr. i åtta län och antalet yrken ökat. Vi skall lära oss av dessa försök för att sedan kunna gå vidare.
Herr talman! Det beslut riksdagen fattade om en ändring av regelsystemet gällde inte någon försöksverksamhet i åtta län. Det var ett principiellt uttalande för landet som helhet. Det är här jag frågar om det beslut regeringen fattade i torsdags verkligen stämmer med riksdagsbeslutet. Jag ber att få tacka för svaret på den andra av mina frågor. Vi kan alltså vänta en rejäl informationssatsning efter nästa budgetårs start, dvs. efter den 1 juli. Jag har en minut på mig nu, herr Ahlmark. Vi har diskuterat den här frågan tidigare. Jag har då sagt att vi i den gamla regeringen och i jämställdhetsdelegationen framför allt förde ingående och allvarliga diskussioner om jämställdhetsbidraget. Vi konstaterade att detta bidrag inte fungerade och att vi var på väg att göra förändringar. Tyvärr kunde vi inte genomföra några förändringar i form av en proposition, eftersom vi inte satt kvar i regeringsställning. I stället har vi nu gjort det i motioner i samband med allmänna motionstiden och även senare.
Herr talman! I så fall är det ju alldeles utmärkt. Vi är ju i stort sett överens om uppläggningen. Ni var missnöjda med två och ett halvt år med den gamla regeringen och de 5-6 kr. ni hade som jämställdhetsbidrag. Ni tyckte inte att det var bra. Ni var beredda att gå vidare, säger Anna-Greta Leijon i dag. Nu har vi fått en regering som går vidare. Ni stödjer tydligen den. Instäm då i våra förslag och kom inte med kritik!
Herr talman! Vi har fått en regering som tyvärr bara går vidare en liten bit. Vad vi har tänkt är en höjning av bidraget till 16 kr. i hela landet. Vi har krävt en ändring av regelsystemet också i hela landet —- inte en försöksverksamhet i åtta län.
Herr talman! Jämställdhetskommittén, i vilken Anna-Greta Leijon ingår, har föreslagit en försöksverksamhet i åtta län. De åtta länen är Sörmland, Kronoberg, Kalmar, Kristianstad, Skaraborg, Kopparberg, Västerbotten och Norrbotten. Där gör vi nu försöken och ser vad de leder till. Sedan drar vi slutsatser. Och så hoppas jag att de slutsatserna och erfarenheterna kan påverka politiken för landet i dess helhet.

Herr talman! Fru Leijon har frågat mig vilka åtgärder regeringen vidtagit och vad som planeras för att komma till rätta med den höga arbetslösheten bland ungdomar och kvinnor med utländskt medborgarskap. Statistiska centralbyrån har fr.o.m. budgetåret 1976/77 fått medel för att utöka urvalet av utländska medborgare i arbetskraftsundersökningarna. De första resultaten av dessa undersökningar visar att utländska medborgare f. n. har högre arbetslöshet än vad som gäller för befolkningen som helhet. Arbetslösheten är särskilt hög bland de unga, och det är oroande. Samtidigt kan vi konstatera att andelen unga invandrare som befinner sig på arbetsmarknaden är hög. En huvudlinje i svensk invandrarpolitik är att genom de åtgärder som generellt vidtas på olika områden också stödja utländska medborgare i Sverige. För att komma till rätta med arbetslösheten bland ungdomar har regeringen satt in en rad åtgärder. Ungdomarnas möjligheter att deltaga i arbetsmarknadsutbildning har vidgats. Nya praktikplatser hos stat liga myndigheter och verk har skapats. Kommunerna får förhöjda statsbidrag. Företag och organisationer, som i form av beredskapsarbete ger ungdomar praktik, kan få bidrag med 10 kr. per timme. Totalt berör åtgärderna inemot 40 000 ungdomar under 25 år. Som jag tidigare framhållit skall alla i Sverige bosatta behandlas lika oberoende av medborgarskap. På grund av bl.a. språket möter dock invandrarungdomarna särskilda problem på arbetsmarknaden. AMS har därför i dagarna gått ut till länsarbetsnämnderna med anvisningar om åtgärder som kan överbrygga dessa särskilda svårigheter för invandrarungdomarna. Man rekommenderar bl.a. att ungdomar i beredskapsarbete skall få avbryta arbetet under viss tid för svenskundervisning. Ungdomarna skall kunna få beredskapsarbete i form av kontaktarbete och uppsökande verksamhet i familjer, föreningar m.m. Tvåspråkiga ungdomar skall kunna få arbete på arbetsförmedlingarna för att hjälpa sina kamrater till rätta på arbetsmarknaden. Vidare anordnas särskilda ALU-kurser för invandrare. För invandrarkvinnorna har barnomsorgen en avgörande betydelse, både för möjligheterna att kunna delta i språkundervisning och för att kunna söka ett arbete. Vikten av att daghemsplanen på 100 000 nya platser genomförs kan inte nog betonas. För att få ett bättre underlag för vidare åtgärder gav jag i går expertgruppen för invandringsforskning i uppdrag att skyndsamt försöka klarlägga orsakerna till invandrarungdomarnas höga arbetslöshet.

Herr talman! Jag ber att få tacka arbetsmarknadsministern för svaret. Enligt arbetskraftsundersökningarnas kvartalsråtabeller för första kvartalet i år var en sjundedel, 14,4 96, av de utländska ungdomarna i åldern 16-19 år arbetslösa. Det är en dubbelt så hög siffra som för de svenska ungdomarna. Det är en allvarlig situation. Därför krävs det också åtgärder från regeringens sida. Arbetsmarknadsministern har i går givit EIFU, expertgruppen för invandrarforskning, i uppdrag att utreda orsakerna till den höga arbetslösheten bland utländska ungdomar i Sverige. Det är bra. Vi behöver fundera över långsiktiga åtgärder för att förbättra invandrarungdomarnas situation. Men när det gäller den akuta situationen har arbetsmarknadsministern inga egna åtgärder. Statistiska centralbyråns undersökningar tyder på att det skett en kraftig ökning av invandrarungdomarnas arbetslöshet under vintern. Sista kvartalet 1976 låg arbetslösheten för ungdomarna i åldern 16-19 år på 8 96 — första kvartalet i år var den över 14 96. Det behövs alltså omedelbara åtgärder. Arbetsmarknadsministern talar om en lika behandling av invandrare och svenska medborgare och räknar upp en rad av de åtgärder som vidtagits för ungdomar i allmänhet. Det är bra åtgärder som naturligtvis också varit till nytta för invandrarungdomarna. Men det här räcker inte. En grundprincip i vår arbetsmarknadspolitik har varit att rikta åtgär derna, och jag tror att vi måste göra det även inom ramen för särskilda åtgärder för ungdomarna. Invandrarungdomarna har speciella problem utöver dem som andra ungdomar möter. Herr Ahlmark nämnde själv språksvårigheterna. Herr Ahlmark hänvisar till AMS åtgärder. Men i en sådan här situation är ofta de bemyndiganden som en myndighet har inte tillräckliga. AMS behöver stöd och resurser från arbetsmarknadsdepartementet för att kunna gå in med effektiva åtgärder. Ett konkret exempel på sådant stöd är AMS begäran att få 100 96 statsbidrag till beredskapsarbeten inom invandrarorganisationerna. Jag vill fråga om AMS har fått svar från regeringen på sin begäran. Vi vet från de senaste åren vilka positiva resultat vi kan nå genom en uppsökande verksamhet bland arbetslösa ungdomar. Det behövs en sådan satsning nu bland invandrarungdomarna, inte minst finsktalande arbetsförmedlare och socialarbetare. Ett särskilt stort behov av sådan verksamhet finns i dag i Göteborg. Man behöver leta fram praktikplatser och beredskapsarbeten, man måste ta nya grepp när det gäller utbildningsfrågorna. Det behövs en större aktivitet från regeringens sida än den som statsrådet Ahlmark har gett besked om i det här svaret. Folkpartiet har talat väldigt mycket om en garanti för arbete, praktik eller utbildning till alla ungdomar. Det talet förpliktar till åtgärder även när det gäller invandrarungdomarna.

Herr talman! Jag delar Anna-Greta Leijons värdering att det här är ett allvarligt läge. Arbetsmarknadsstyrelsen har gjort en framställning om att få 100 96 statsbidrag till invandrarorganisationer som anställer ungdomar. Den framställningen är under beredning och jag kan därför inte gå in närmare på den i dag. Men jag håller helt med om att de siffror som vi just har fått från statistiska centralbyrån är skrämmande höga. En arbetslöshet på över 14 96 för de allra yngsta invandrarna — mellan 16 och 19 år — är helt oacceptabel. Nu visar visserligen undersökningen som avser fjärde kvartalet 1976 lägre arbetslöshetstal. Det kan möjligen tyda på att förhållandena varierar ganska mycket månad för månad. Det kan också tyda på att arbetslösheten bland den här gruppen ökat. Det finns alltså anledning att vara vaksam. Men av de resultat som nu publicerats går det inte att utläsa vilka ungdomar som drabbats hårdast. Är det de som har varit i Sverige ett tag och gått i svensk grundskola? Eller är det personer som nyligen kommit hit? Är det bristande språkkunskaper, bristande yrkeskunskaper eller någonting annat som ligger bakom de höga arbetslöshetssiffrorna? För att få klarhet i orsakerna till ungdomarnas svårigheter har jag alltså gett expertgruppen för invandrarforskning i uppdrag att närmare studera de frågorna. Den fick det uppdraget i går. Vidare har AMS gått in med anvisningar som direkt berör invandrar De ungdomar som har beredskapsarbete hos stat och kommun bör få kunna avbryta arbetet antingen några timmar per dag eller någon dag i veckan för att delta i svenskundervisning. Arbetsförmedlingarna skall kunna ge invandrarungdomar beredskapsarbete i form av kontaktarbete och uppsökande verksamhet i familjer, föreningar, hos invandrarråden och annat. Tvåspråkiga ungdomar skall kunna få arbete hos arbetsförmedlingarna för att bistå sina kamrater. Det är några praktiska saker som håller på att ske. Men jag instämmer helt i Anna-Greta Leijons grundläggande värdering att siffrorna är oroväckande höga. Vi måste undersöka hur man här kan gå vidare.
Herr talman! Får jag till att börja med säga ett par ord om kvinnorna, som jag inte hann med i mitt tidigare inlägg. Situationen för invandrarkvinnorna är inte lika allvarlig som när det gäller invandrarungdomarna, men den är ändå oroande. Barnomsorgen är mycket viktig, och jag är glad över att statsrådet Ahlmark understryker det. Men barnomsorgen är inte dessa kvinnors enda problem. Det måste vidtas en rad arbetsmarknadspolitiska åtgärder för att ge dem särskilt stöd. När det sedan gäller ungdomarna och AMS begäran om ett hundraprocentigt statsbidrag för invandrarorganisationer som ordnar beredskapsarbete säger statsrådet Ahlmark att den frågan är under beredning. Men hur länge skall den vara under beredning? AMS har — det vet jag — diskuterat det här med de olika invandrargruppernas riksförbund, bl.a. med Riksförbundet Finska föreningar i Sverige. Vi väntar otåligt och har väntat ganska länge på att få besked i denna fråga. Arbetslösheten bland invandrarungdomarna är skrämmande hög — det håller statsrådet Ahlmark med om. Då kan man inte hålla på och bereda sådana här ärenden alltför länge — då måste man göra någonting!

Herr talman! Jag nämnde en hel rad åtgärder som vi vidtar för att öka sysselsättningen bland ungdomar och bland invandrarungdomar. För mycket kort tid sedan — jag tror det var en vecka sedan — fick vi en framställning från arbetsmarknadsstyrelsen om hundraprocentigt statsbidrag till invandrarorganisationer som anställer ungdomar. Det är klart att det kan hjälpa ett mindre antal ungdomar. Vi bereder den här frågan, och vi har ännu inte fattat något beslut. Men här har vi ju att göra med ett mycket stort problem, som gäller tusentals människor — yngre och äldre. Då kan man inte bara tala om statsbidrag till invandrarorganisationer som anställer ungdomar. Det är mycket annat som man måste göra. Jag har räknat upp sju åtta konkreta åtgärder som kan vidtas för att vi skall komma till rätta med dessa problem. Det går inte att gräva ned sig i en enda mindre fråga och glömma alla de stora frågorna som gäller sysselsättningen bland unga invandrare i Sverige.
Herr talman! Nej, det går inte att gräva ned sig i en fråga, och jag har inte gjort något som helst försök att föreslå det. Jag påpekade tidigare att det behövs satsningar i en rad olika avseenden, bl.a. uppsökande verksamhet från t.ex. finsktalande arbetsförmedlare och socialarbetare. Men frågan om beredskapsarbetena är viktig i detta sammanhang därför att den är ett exempel på åtgärder som arbetsmarknadsstyrelsen i dag inte själv kan vidta. De andra åtgärder som arbetsmarknadsministern räknade upp har myndigheten i de flesta fall möjligheter att vidta själv. Men i en akut besvärlig situation behöver arbetsmarknadsstyrelsen extra stöd, extra resurser från departementet. Det är först och främst där statsrådet Ahlmark kan göra sina insatser. Statsbidrag till beredskapsarbeten är ett exempel på en konkret sådan åtgärd.

Herr talman! Fru Andersson i Hultsfred har frågat mig om jag avser att vidta sådana åtgärder att en brobyggnad vid Bjursund, Loftahammar, i Kalmar län kan förverkligas inom överskådlig tid. I de flerårsplaner för vägbyggandet som vägverket och länsstyrelserna upprättar gemensamt och i samråd med kommunerna i resp. län anges vilka vägföretag som skall utföras för de medel som anvisas för byggande av vägar. I nu gällande flerårsplan för byggande av länsvägar i Kalmar län ingår inte byggande av bro vid Bjursund. I vägverkets planering på längre sikt förutsätts dock en bro vid Bjursund komma till stånd. Sålunda pågår f.n. projektering av bron. Under nästa år skall flerårsplanerna författningsenligt revideras. De nya planerna avser femårsperioden 1979-1983. Vid revideringen får man pröva om brobygget vid Bjursund kan inrymmas i den nya planen för Kalmar län. Därutöver kommer möjligheten att utföra bron som beredskapsarbete att prövas om behov av sysselsättningsskapande åtgärder finns i regionen. Beslut om beredskapsarbeten fattas av arbetsmarknadsstyrelsen i samråd med vägverket.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. Vi förstår alla vilken olägenhet det innebär för en bygd att till mycket stor del vara beroende av färjtrafik. Loftahammar har ett stort bekymmer med sina kommunikationer, särskilt när det gäller färjan vid Bjursund, väg 870. Från mitten av 1930-talet har behovet av och önskemålet om en fast förbindelse medelst en bro växt sig allt starkare. För såväl den enskilde som det allmänna har färjtrafiken dragit allt större kostnader, som får betalas i form av fördyringar i alla sammanhang. Jag kan som exempel nämna Loftahammarföretaget Vienerbagarn, som har ca 70 anställda och som är i behov av regelbundna transporter. Detta företag ser naturligtvis färjan som ett av de besvärligaste problemen för sin verksamhet. Man bör här ta hänsyn till att företaget ändå har investerat ca 1 milj.kr. i utbyggnad av sin fabrik i Loftahammar. Kommunfullmäktige har vidare antagit byggnadsplaner omfattande 300 fritidshus i Loftahammar. Detta kommer också att efter hand öka trafiken över färjan. Färjtrafiken har för vägverkets del blivit allt dyrare, och den är för år 1977 budgeterad till 700 000 kr. En bro som ersätter färjan har enligt vägverket beräknats kosta 8-9 milj.kr., beroende på vilken höjd som anses erforderlig. Projekteringen av en bro pågår f.n. inom vägverket. Kostnaderna för färjtrafiken över Bjursund har under de senaste åren uppgått till 370 000 kr. för år 1972, 425 000 kr. för år 1973, 447 000 kr. för år 1974, 560 000 kr. för år 1975 och 702 000 kr. för år 1976. För 1976 inkluderas reparationer för färjläget för ca 100 000 kr. År 1977 är budgeterat till 700 000 kr. Investeringskostnaderna för anläggning av en bro har preliminärt uppskattats till 10 milj.kr. plus tillfartsvägar om 1 milj.kr. Det rör sig här om stora kostnader, men värdet av en broförbindelse för den bygd och de människor som berörs av densamma kan inte nog betonas. Jag hoppas därför att bron vid Bjursund kommer med i vägverkets planering för den kommande femårsperioden och, om så inte blir fallet, att den kan uppföras som beredskapsarbete. Jag ber att åter få tacka herr statsrådet för det utförliga svaret och för den positiva inställningen till denna fråga, och det är min förhoppning att bron vid Bjursund snart blir verklighet.

Herr talman! Herr Lorentzon i Kramfors har — med anledning av vissa pråmtransporter med skrotsten mellan Bohus-Malmön och Århus — frågat mig dels om jag anser att de vid transporterna utnyttjade plandäckade pråmarna utan säkerhetsanordningar är lämpliga vid dylik fraktfart, dels, om så inte är fallet, om jag är beredd att ta initiativ för att få en ändring till stånd. De aktuella transporterna sker med pråmar, som enligt sjöfartsverkets uppfattning har mycket god stabilitet och sjövärdighet. Några risker ur säkerhetssynpunkt bedöms därför inte föreligga. Efter inspektion på platsen har verket i skrivelse till det danska företag som utför transporterna utfärdat rekommendationer om bl.a. stuvning av lasten och val av färdväg. För att ytterligare minska risken för att sten faller över bord har sjöfartsverket också påpekat att särskild hänsyn skall tas till väderleken innan en resa påbörjas. Sjöfartsverket har därmed vidtagit de åtgärder som det med stöd av gällande lagstiftning har ansett det möjligt och rimligt att göra. Eftersom det ankommer på sjöfartsverket att fortlöpande följa denna typ av frågor anser jag inte att det är motiverat med några särskilda åtgärder från min sida i det aktuella fallet.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret på min fråga. Skrotstensfrakterna från Bohus-Malmön till Århus i Danmark har upprört sinnena, framför allt hos fiskarna i Smögen. Det kan här talas om en verklig förbittring. Den skrotsten som fraktas är nämligen så illa stuvad att stenarna med lätthet går över bord och fördärvar de bästa fiskevattnen för dessa fiskare. På kajen i Smögen ligger skrotsten på flera hundra kilo som tagits upp i dessa trålvatten. Skrotstenarna fördärvar för det första fiskeredskapen. För det andra får man ingen fisk, och för det tredje kan man inte tråla där i fortsättningen om man inte får upp skrotstenen. Ju fler stenar som ramlar över bord från dessa pråmar, desto mer fiskevatten och bottenyta fördärvar man. Jag har till mitt förfogande fotografier, som jag gärna visar för kommunikationsministern. De illustrerar hur illa stuvad denna sten är. Jag vet mycket väl att folk från sjöfartsverket har besökt Bohus-Malmön och givit anvisningar om hur stenen skall lastas. När pråmarna går till sjöss är stenen lika illa stuvad i alla fall. De svenska västkustfiskarna har haft stora svårigheter. Deras gamla fiskevatten har tagits ifrån dem genom att andra nationer har förlängt sin fiskegräns. Skall man nu fördärva deras egna fiskevatten på svenskt territorialvatten? Nr 135 Väster om Lysekil utanför Tova fiskar dessa Smögenfiskare upp till Onsdagen den 90 9 av sin fångst av havskräftor om somrarna. Där hittar man dessa 18 maj 1977 stenar. s—A A Om det nu inte finns lagar i detta land — det framgår av svaret på Om säkerheten vid frågan — måste dylika lagar komma till. I svaret står: ”Sjöfartsverket = viss fraktfart med har därmed vidtagit de åtgärder som det med stöd av gällande lagstiftning — pråmar har ansett det möjligt och rimligt att göra.” Lagen gäller fartyg och människor, men för sjöbotten finns inga lagar. Detta kan man givetvis inte nöja sig med. Kommunikationsministern söker skydd bakom sjöfartsverket, som egentligen har hand om frågan. Sjöfartsverket säger att fiskeristyrelsen borde ha varit mer aktiv. Lotsverket i Göteborg säger att det är sjöfartsverkets sak. Sjöfartsverket förklarar att det gör vad det kan utifrån de lagar som är gällande i detta land. Om det nu gäller lagarna vill jag fråga: Tänker kommunikationsministern vidta åtgärder för att ändra dessa lagar? Det gäller inte bara frakter av skrotsten. Det finns även modernare fraktmetoder som har med denna sak att göra.
Herr talman! Jag söker inte alls skydd bakom sjöfartsverket, herr Lorentzon i Kramfors. Jag följer bara de regler som gäller för verkens åtgärder och statsrådens handlande. Jag kan inte personligen ingripa i ett sådant här fall, utan det ankommer på sjöfartsverket att göra det. Vad beträffar lagstiftningens tillräcklighet eller otillräcklighet föreställer jag mig att det finns anledning att i den sjöfartspolitiska proposition som skall föreläggas riksdagen se över även lastningsreglerna.